Herr talman! Utskottets talesman tillbakavisade de motionsvis framförda förslagen att med skattepolitiska medel underlätta lokaliseringen till de regioner som skall bli föremål för lokaliseringspolitiska åtgärder. Utskottet talar om att man med reservanternas förslag skulle rubba konkurrensneutraliteten, men observera att man genom förmånligare skattebelastning för företag inom stödområdet på samma sätt som med direkta stödåtgärder tar bort den obalans som för närvarande finns. Reservanterna anser att skatten skall användas som ett medel för att locka företag att lokalisera sig till dessa om råden. Utskottets talesman säger nu att det är olämpligt att använda skatteförmåner, och man talar allmänt om att andra åtgärder måste vidtas. Det kan dock inte bestridas att skattelättnader i form av snabbare avskrivningar av byggnader, borttagande av den särskilda arbetsgivaravgiften och befrielse från energioch transportskatt skulle vara högst stimulerande, och man skulle med säkerhet snabbt få fram filialbildningar. Företagen har i dag brist på arbetskraft. Detta gäller praktiskt taget hela landet bortsett från Norrland, där man har arbetskraft som man inte kan utnyttja. Skatteinkomsterna skulle säkerligen inte bli mindre om man gav särskilda lättnader inom vissa regioner. Fler människor skulle då få sysselsättning, och därmed växer skatteunderlaget. När det gäller motionerna 1: 790 och II: 914 säger bevillningsutskottets talesman, att investeringsfonderna i första hand skall användas som konjunkturutjämnande medel. Jag delar den uppfattningen. Men har inte utskottsmajoriteten fattat att det är just vad motionärerna avser. Det är en svacka i konjunkturen inom de områden, där motionärerna föreslagit att fonderna skall få användas. Förslaget står alltså helt i överensstämmelse med syftet för fonderna. Förslaget går ut på att fondmedlen skall kunna användas för att skapa arbetstillfällen i sysselsättningssvaga områden. Däremot är det väl knappast principiellt riktigt att använda fondmedlen i de s.k. heta områdena. Det vore en hel del att säga om det förhållandet att fondmedlen användes i en högkonjunktur, men jag skall inte gå in på ihåligheterna när det gäller principerna för användande av investeringsfonderna. I reservationen 2 föreslås att de mindre företagen genom fondavsättningar skall erhålla motsvarande förmåner till dem som investeringsfonderna ger de större företagen. Vi tycker att det borde vara lika konkurrensförhållanden för olika typer av företag. Detta är en sak som vi tidigare diskuterat många gånger i bevillningsutskottet, men det har inte gått att få rätsida på den. Det talas ofta rent allmänt om jämlikhet. Även detta är en jämlikhetsfråga.

Herr talman! Yrkanden om investeringsfondernas användning i lokaliseringspolitiskt syfte har åtskilliga gånger behandlats av bevillningsutskottet. Utskottsmajoritetens motivering för sitt avslagsyrkande har alltid varit densamma. I reservationen 2 till bevillningsutskottets betänkande nr 36 påvisas hur angeläget det är att investeringsfonderna får en ökad användning. Det finns siffror som visar att Volvo fick använda 421 miljoner kronor av investeringsfondsmedel. Endast 20 miljoner kronor härav gick till norra stödområdet. Scania Vabis fick ta i anspråk 297 miljoner kronor av investeringsfondsmedel, varav endast 13,3 miljoner gick till norra stödområdet. Vi anser att starka skäl talar för att det ges möjligheter att använda investeringsfondsmedel i lokaliseringspolitiskt syfte. Glädjande nog kan vi konstatera att investeringsfonderna fått ökad betydelse under senare tid. Det underströks också i kompletteringspropositionen år 1969. Dåvarande statsministern Tage Erlander framhöll, att det inte finns något så smidigt instrument som investeringsfonderna för att få fram en samverkan mellan staten och det enskilda näringslivet i syfte att leda industriinvesteringarna på ett sätt som överensstämmer med samhällets intressen. Samhällets intresse därvidlag måste väl ändå vara att satsa på de områden där vi vet att sysselsättningsläget är bekymmersamt och där hela regionen hotas av avfolkning. Vi anser att investerings fonderna kommer bättre till sin rätt i dessa områden.
Herr talman! Man framför nu på nytt argument för förslaget om en lättnad i beskattningen för de mindre företagen, vilket skulle ge dessa förmåner som vore något så när likvärdiga med de större företagens möjligheter till fondavsättningar. Utskottet har redovisat den frågan från skattemässiga synpunkter. Utskottet anser att utan en fullständig omarbetning av jordbruksoch företagsbeskattningen måste bestämmelserna göras mycket mer restriktiva än i nuvarande investeringsfondslagstiftning om missbruk skall förhindras. Som jag redan har nämnt kommer en sådan lagstiftning inom ramen för vårt progressiva skattesystem att medföra så stora administrativa svårigheter att de fördelar som skulle stå att vinna inte står i rimlig proportion till värdet från det allmännas synpunkt av dylika fondavsättningar. Man kan inte applicera ett sådant nytt system utan att göra betydande förändringar i skattelagstiftningen, och vi menar att det i detta fall är bättre med generella avskrivningsoch avdragsregler utan anknytning till fondavsättningar.

Herr talman! Denna debatt har ju pågått nära nog hela dagen, och det är givet att många av kammarens ledamöter tycker, att den som nu kommer upp i talarstolen inte kan tillföra debatten något nämnvärt nytt, och det ligger säkert mycket i den bedömningen. Men som representant för ett av de län som har drabbats hårdast av den pågående strukturomvandlingen och folkomflyttningen tycker jag mig ändå vara skyldig att i korthet i dehna debatt framföra några synpunkter, även om jag medger, att många av representanterna för de olika utskotten noggrant och insiktsfullt har behandlat ifrågavarande problem. ' | Den debatt vi här i dag för i kammaren om lokaliseringsoch regionpolitiken fick ju i gårdagens TV-nytt en färsk illustration. Där klargjordes den aktuella arbetsmarknadssituationen. Därav framgick att Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län fortfarande hade en mörk sysselsättningssituation med en stör arbetslöshet. Där hade antalet arbetslösa ökat med ca 800 från april. Den dystra bilden motsvarade i stort sett det s.k. inre stödområdet. I andrå delar av landet var läget det rakt motsatta. Detta förhållande är ju ingen nyhet och innebär ingen överraskning, utan till sina huvuddrag vad beträffar den regionala bristen på balans har det bestått under hela 1960-talet. Jag tycker att det måste kännas besvärande för regeringen och det socialdemokratiska partiet, som under hela tiden suttit vid makten, att konstatera detta dystra förhållande och sin egen hjälplöshet.

Det finns positiva inslag såsom stödet till det s.k. inre stödområdet och godstransportbidraget vilket säkerligen är ett bra förslag som det är önskvärt att man kan genomföra. Det senare har ju när det gäller huvuddragen vissa likheter med det förslag vi framlade i vår januarimotion, men vi framförde även förslag om åtgärder för sänkning av persontaxor för tåg och flyg. Det behövs emellertid flera generella åtgärder för att främja ett företagsvänligt klimat, och härvid bör man enligt min mening fördomsfritt pröva förutom sänkning av personoch frakttaxor även sänkning av teleavgifterna, regionalt slopande av arbetsgivaravgiften, snabbare avskrivning för industribyggnader, lindring av energiskatten samt andra differentieringar i skattehänseende som kan främja Norrlands utveckling. Här ingår också förbättrade stödåtgärder för jordbruket. Jag vill betona att det krävs åtgärder på bred front för att skapa många nya arbetstillfällen. Länsstyrelsen i mitt hemlän, Jämtlands län, har i en skrivelse till inrikesdepartementet för något år sedan krävt åtgärder. I skrivelsen betonas att som basnäringar bör från länets synpunkt betraktas inte bara sådana traditionella basnäringar som jordbruk, skogsbruk och industri utan också vissa typer av kommersiell och institutionell service som tillhandahåller tjänster för en marknad utanför regionen. För Jämtlands län gäller det främst turistnäringen samt vissa verk-, samheter inom sjukvårdsoch utbildningssektorerna. Tillskapandet av sådana verksamheter har lika stort värde för länet som en expansion inom de traditionella basnäringarna. Antalet sysselsatta inom sjukvård och undervisning i landet ökar kraftigt medan antalet industrisysselsatta minskar. Viktigt är att klargöra vad en lokalisering av samhällelig service av detta slag, avsedd att betjäna en större region än länet, kan betyda för förverkligandet av önskvärda befolkningsmål. Goda lokaliseringsförutsättningar inom länet kan anses föreligga när det gäller bl.a. delar av vuxenutbildningen, utbildningsverksamheter inriktade på det estetiska och musikaliska området, kvalificerad yrkesutbildning för turisthotell och annan turistservicepersonal. Dessutom borde <Östersundsområdet kunna utgöra en utomordentlig förläggningsort för en universitetsfilial, som skulle få en mycket stor lokaliseringspolitisk effekt. Det är alltså klart att Jämtlands län genom lokalisering av olika utbildningsverksamheter kan tillföras ett betydligt antal sysselsättningstillfällen. Tillskapandet av ett differentierat och kvalitativt högvärdigt utbildningsväsende gör naturligtvis området attraktivt som bostadsoch arbetsort. Detta var några få exempel på åtgärder som borde ingå i ett mer allmänt handlingsprogram för samhällets insatser i mitt hemläns region. En fast målsättning för regionpolitiken saknas emellertid fortfarande, men den måste med det snaraste utarbetas. Därvid bör även de befolkningsmässiga målen preciseras, och för Jämtlands län bör de sättas vid 150 000 personer år 1980. Det befolkningsunderlaget utgör en lämplig bas för allsidig service och stimulerande utveckling. Herr talman! Det här var ett koncentrat av några krav som måste uppfyllas snarast, om mitt hemlän skall kunna bestå och utvecklas till en god vistelseort för invånarna.

Herr talman! Under de år som gått sedan 1964, när den hittills bedrivna 1okaliseringspolitiken inleddes, har det från denna talarstol yttrats åtskilliga ord t.ex. om den fulla sysselsättningen såsom ett av målen för lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken. För vår del har vi angivit som huvudhindret för uppnåendet av detta mål att man varit så ovillig att använda lokaliseringspolitiken också som ett medel för att främja en förändring av ägandeförhållandenainom näringslivet. Vi menar nämligen att man bara genom att låta samhället få ett avgörande inflytande på den ekonomiska politiken kan nå det mål som man ställt upp i detta sammanhang. Dessa avgörande frågeställningar saknas också i det material, som ligger till grund för de i dag behandlade motionerna och utlåtandena över dem. Det är därför konsekvent att varken departementschefen eller statsutskottet funnit det möjligt att antalsmässigt garantera befolkningsutvecklingen i vissa regioner, vilket är innebörden av ett av yrkandena i vårt motionspar I: 343 och II: 379. Vill man inte använda lokaliseringspolitiken för att styra utvecklingen, kan man naturligtvis inte heller gå med på att garantera en utveckling som inte medför nettoutflyttning. Men sådana garantier vore alltså möjliga att lämna om man som målsättning för en politik i skogslänens intresse hade att ingen nettoutflyttning skall ske under 1970-talet och vidare använde de styrningsmedel, som statsmakterna ändå har, för att nå denna målsättning. Vi har upprepade gånger angivit åtgärder som kunde bidra till en kraftig ökning av sysselsättningstillfällena i dessa län. Framför allt bör sådana åtgärder ta sikte på att skogslänens råvaror i görligaste mån skall förädlas och utvecklas inom de områden där de finns. I linje med denna uppfattning har vi i motionsparet I: 343 och II: 379 begärt ett riksdagens uttalande för en utbyggnad av Norrbottens järnverk till en produktion av 2 miljoner ton per år och en statlig verkstadsindustri baserad på detta underlag. I motionen II: 1331, med anledning av propositionen angående kapitaltillskott till NJA, har vi angivit åtgärder som skulle möjliggöra en sådan årsproduktion. I statsutskottets utlåtande nr 104 framförs i och för sig riktiga synpunkter, men vi menar att det är viktigt och nödvändigt att målsättningen motiveras när man beviljar medel och 'beslutar om en viss utveckling. På s. 4-i utlåtandet anför utskottet att man övergångsvis måste acceptera en i förhållande till fjolårets beslut mera modifierad målsättning för NJA. Jag vill fråga: Hur lång skall denna övergångstid vara? Ger inte en sådan modifiering de privata järnoch stålbruken möjlighet att på NJA:s bekostnad klara sina utbyggnader upp till kontinental klass och bidrar den inte därmed till att ytterligare förvärra NJA:s situation? Längre fram på samma sida i utlåtandet beskrivs NJA som en liten enhet i förhållande till konkurrerande järnverk på kontinenten. Så mycket större anledning finns det emellertid då att bygga ut järnverket och ge det verkliga konkurrensmöjligheter. De nuvarande svårigheterna för NJA beror till stor del på att kapaciteten är för liten och på att den som finns inte alltid kan utnyttjas. Det finns nålsögon, som vi pekar på i vår motion. | I detta sammanhang framhåller utskottet också järnverkets svårigheter bl.a. i fråga om sjötransporter. Härvidlag kommer man osökt in på den sammankoppling som vi alltid ansett måste finnas mellan lokaliseringsplanerna och trafikpolitiken. Idén om att dubblera järnvägslinjen mellan Luleå och Narvik, där det finns en isfri hamn, har förts fram i debatten om transporterna i norr. En sådan åtgärd skulle otvivelaktigt vara positiv också för ASSI. När det gäller kostnaderna för transporterna är det ju snarare omlastningarna än avståndet som medför fördyringar. Vi menar alltså att även trafikpolitiken hör till de regionalpolitiska medel som kan användas för att uppnå bättre balans mellan olika delar av landet. I det avseendet har vi begärt att riksdagen måtte uttala att SJ:s taxepolitik skall utformas så att den inte missgynnar Norrlandslänen liksom vi i vår motion begärt att vägnätet i Norrlandslänen skyndsamt skall ses över och åtgärder vidtas som leder till förbättring av vägarna och igångsättning av arbetet med nya vägar, exempelvis vägen Kiruna—Narvik. Besked beträffande den senare medförde ju statsminister Palme som »förning» när han besökte gruvarbetarna i malmfälten, och det beskedet har självfallet hälsats med största glädje hos befolkningen där uppe. Möjligen kunde beskedet ha angett en snabbare takt i förverkligandet av detta vägprojekt. Att trafikpolitiken måste kopplas samman med ett samhälleligt styrt och förbättrat lokaliseringsplanerande och utgöra en del av en verklig riksplanering har vi betonat i olika sammanhang. För Norrlands del är en kraftig taxenedsättning på fjärrtransporterna ett rimligt krav som måste gälla inte bara fraktutan också personbefordran. De priser som nu gäller sätter norrlänningarna i en sämre ställning och rimmar illa med de lokaliseringspolitiska målsättningar man anger sig ha. Herr talman! I februari i år fick jag i samband med ett svar på en enkel fråga till inrikesminister Holmqvist veta att arbetsmarknadsstyrelsens chef Bertil Olsson setts med norrlänningarnas protestmärke »Vi flytt int» på rockslaget. Jag hade då svårt att tro på engagemanget i vad som antogs vara AMS chefens deltagande i norrlänningarnas protestkampanj, och jag har det ännu mera nu efter att ha tagit del av Bertil Olssons intervjuuttalanden häromdagen. Det är arbetsmarknadsmyndigheternas uppgift att skaffa arbetslösa sysselsättning. När sådan inte finns i hemorten måste den sökas på annat håll. Det är den enkla regeln för dagens handlande. Det sägs ingenting om verkligt effektiva åtgärder för att vända på utvecklingen, ingenting om att åstadkomma arbetstillfällen i anslutning till Norrlandslänens naturtillgångar och därmed också kunna vända de uppreklamerade rörlighetsstimulerande åtgärderna i motsatt riktning — en flyttning av arbetskraft till Norrland. Nej, i stället förutses under hela 1970-talet en ständig krympning av skogslänens ekonomiska bas och av deras befolkningsunderlag. Och i takt med detta fördjupas den regionala krisen. Att avfolkningen av Norrlandslänen och en fortsatt koncentration till vissa tätorter är en medveten inriktning, inte bara hos Bertil Olsson, framgår av många exempel. Ett sådant är den förskjutning av bostadsbyggandet till förmån för storstäderna som man kan finna i en promemoria från bostadsstyrelsen i oktober 1969. Tvärtemot talet om en dämpning av storstädernas tillväxt, framfört bl.a. i 1969 års statsverksproposition, tyder beräkningarna i denna promemoria på en ytterligare markering av storstädernas roll. Där anges antalet färdigställda bostäder under perioden 1966—1970 i procent för tre regioner, nämligen för det första storstäder, för det andra 55 kommunblock, i vilka ingår de städer som skulle utgöra alternativ till storstädernas utveckling, och för det tredje övriga landet. Den första gruppen står för 37,8 procent, den andra för 40,9 procent och den tredje för 21,3 procent. I den behovsberäkning som görs för perioden 1966— 1980 står den första gruppen — d. v. s. storstäderna — för 40 procent, den andra för 39,5 procent och den tredje för 20,5 procent av hela byggandet. Den bostadstilldelning som sker till de 55 kommunblocken visar att Luleåregionen under åren 1971/1973 kommer att få en kraftig minskning av sitt bostadsbyggande. Detta gäller också sådana Norrlandsstäder som Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Gävle m.fl. Det är alltså ett faktum att storstäderna nu för första gången kommer att ha ett större byggande än de expansiva orterna inom de 55 kommunblocken. För vår del godtar vi inte denna utveckling, liksom vi inte heller accepterar den allt tydligare övergången från redan tillräckligt nedslående prognoser till prognoser som är ännu sämre för skogslänen. Vi är också övertygade om att den norrländska opinion, som växer sig allt starkare, kommer att uppkalla till omedelbara åtgärder för att motverka den rådande utvecklingen i de berörda länen. Herr talman! Utöver de yrkanden i våra motioner som jag med det anförda motiverat har vi också framfört tanken på att en institution för träkemisk forskning skall inrättas vid Umeåuniversitetet. En sådan skulle otvivelaktigt vara till fördel för en utveckling inom cellulosaindustrin som fortfarande har stor betydelse i flera av Norrlandslänen. Vi har också begärt att glesbygdsbefolkningen skall garanteras nödvändig service, och för detta krav finns den naturliga motiveringen att nu saknas all verklig beredskap inför det akuta sociala katastrofläge som avfolkningsprocessen skapat i de rena glesbygderna. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 1: 343 och II: 379 samt II: 1331.

Herr talman!

I nämnda motionspar har vi motionärer begärt att Kungl. Maj:t må under pågående <lokaliseringsutredning låta pröva intagande av Vararegionen som lokaliseringspolitiskt stödområde. även om jag är medveten om att de svårigheter som förefinns för att tillgodose full sysselsättning exempelvis inom många Norrlandsregioner inte är av den storleksordningen inom Skaraborgs län, så finns det ändock orter inom Skaraborgs län där man har stora svårigheter att kunna bereda sysselsättning åt de på orten boende. Speciellt inom Vararegionen, som är den minsta av Skaraborgs läns fem planeringsregioner, är svårigheterna stora att få till stånd en ökad industrietablering. Skaraborgs län är ett typiskt jordbrukslän. Även om man kan utgå från det faktum att Skaraborgs län även i framtiden kommer att dominera vad det gäller jordbruksproduktionen, så kommer ändå den fortsatta rationaliseringen att verka så att antalet jordbruk minskar och därmed också de i jordbruket sysselsatta.

På grundval av dessa siffror kan man utgå ifrån att minskningen i antalet sysselsatta inom jordbruket i Skaraborgs län anges till 4500 under perioden 1965—1969. Minskningen från 1969 till 1980 kan uppskattas till ca 7000. Det gäller därmed att skaffa de friställda inom jordbruket annan sysselsättning. Detta har hittills gått någorlunda bra, men man kan inte bortse från att speciellt Vararegionen har haft och, därest icke särskilda åtgärder vidtages, kommer att få svårigheter att bereda full sysselsättning åt de inom regionen boende. Befolkningsutvecklingen inom regionen visar en vikande trend. År 1940 bodde inom Vararegionen 39065 personer. År 1950 var befolkningsantalet 37 444, år 1960 var det 34648 och år 1965 uppgick det till 33299. år 1980 beräknas det utgöra 27 360. Detta innebär en beräknad minskning med 5 939 personer under perioden 1965—1980. Det kan finnas anledning att påpeka, att länets övriga regioner under samma tidsperiod beräknas öka med inte mindre än ca 25 000 personer. Befolkningsprognoserna för Vararegionen inger bekymmer. Vissa svårigheter att klara en tillräcklig sysselsättning har kunnat konstateras, och de har på sistone tilltagit. Under alla förhållanden bör det stå klart att Vararegionen bör utgöra ett område med ett differentierat näringsliv som kan bära en tillfredsställande service. Enligt min mening är det angeläget att förhindra en för Vararegionen negativ utveckling. Det kan inte godtas som en riktig utveckling, om Vararegionens invånare servicemässigt och näringspolitiskt måste söka sig i huvudsak till centra utanför den egna regionen. Man måste därför intensifiera ansträngningarna att lokalisera livskraftiga företag till området. Förutsättningarna härför bör vara goda med hänsyn till att regionen har ett centralt läge i landet intill Europaväg 4. Den insats som för den närmaste framtiden krävs för Vararegionen är att området intages som lokaliseringspolitiskt stödområde. Om så sker, bör den angivna målsättningen kunna förverkligas. Även om vi motionirer ej framställt önskemål om att göra hela landet till ett stödområde, finns det mycket som talar för det berättigade däri. Vi anser dock att några förutsättningar för dagen ej förefinns för att vinna gehör för en dylik tanke. Jag hade för avsikt att yrka bifall till nämnda motionspar, men jag avstår därifrån emedan jag finner att jag knappast kan påräkna kammarens bifall. Det kan emellertid finnas anled ning att återkomma.

Herr talman! Under det senaste året har trafikpolitikens förhållande till 1okaliseringspolitikens målsättning kommit alltmer i förgrunden i den lokaliseringspolitiska debatten. Från oppositionens sida och så småningom även från socialdemokratiskt håll har med allt större skärpa framhållits, att fraktkostnadernas och persontaxornas nuvarande nivå utgör ett faktiskt hinder för människors bosättning i norr och för näringslivets utveckling. Förslagen har varit många, från införande av s.k. frimärkstaxa till en total omprövning av 1963 års riksdagsbeslut om den trafikpolitiska målsättningen. Från oppositionens sida har krävts att den trafikpolitiska målsättningen underordnas den lokaliseringspolitiska. Det gemensamma i kraven har varit att skapa ett från fraktkostnadsoch persontaxesynpunkt rundare Sverige. I dag ligger på riksdagens bord ett förslag till statligt transportstöd, som får ses som ett välkommet svar på de framställda kraven. Stödet är enligt propositionen avsett att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet genom att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med långa avstånd inom stödområdet. I detta syfte har statsutskottet instämt. Som motionär både under den allmänna motionstiden och i anledning av propositionen kan också jag helhjärtat instämma i en sådan deklaration som riktmärke för ett statligt transportstöd. Men jag måste beklaga att förslaget, som har getts försökskaraktär, inte når upp till den angivna målsättningen på grund av den starka avgränsning som stödet har fått. Ett transportstöd, som helst skulle ha genomförts samtidigt med beslutet om den statliga lokaliseringspolitiken, borde inte ha drag av försiktigt experiment utan ges större bredd redan från början. Som förslaget — understött av statsutskottet — nu är utformat ger stödet inte det rundare Sverige som man hade väntat sig. Genom avgränsningen till utgående transporter, och även där med vissa begränsningar, får vi för uttransporterna ett något ellipsformat Sverige, medan landet är minst lika långt som förut vad gäller ingående transporter av råvaror och halvfabrikat för vidare förädling liksom för persontransporterna. Och det torde väl inte ha varit meningen med förslaget. Om avsikten med transportstödet verkligen skall vara att främja utvecklingen av näringslivet inom stödområdet med särskild tonvikt på vidareförädling borde grundkriterierna för transportstödet vara låg bearbetningsgrad för intransporterade varor och hög förädlingsgrad för uttransporterade varor. Därtill kommer avståndsfaktorn. Avståndsmässigt har gränsen för transportstöd satts vid 300 km. Flera motionärer har ansett att minimiavståndet bör sättas lägre. Departementschefen har utgått från att medelavståndet för SJ:s transportarbete är ca 315 km. Det bör samtidigt noteras att medelavståndet inom det övriga Sverige utanför det allmänna stödområdet är ca 250 km och inom stödområdet 225 km. Därtill kan nämnas att medelavståndet för transporter till stödområdet är över 400 km och för transporter från detta område ca 580 km.

Det förhållandet har påpekats av flera talare. Betänkligt är också att viktgränsen för enskild sändning har satts till 500 kg. Det missgynnar de små företagen. I hägnet av de svenska basindustrierna i norr. frodas en betydande flora av småföretag. De flesta generella statliga åtgärderna tycks gå dessa småföretag förbi, utom de ekonomiska åtstramningsåtgärderna. Men småföretagen finns där och fyller liksom den mindre vegetationen i storskogen en oumbärlig och ibland avgörande funktion i det norrländska näringslivet. Dessa företag har samma behov av statligt fraktstöd som all annan företagsamhet, och jag har därför föreslagit att en sammanlagd fraktkostnad om minst 3 000 kr. per år borde vara tillräckligt kriterium för erhållande av fraktstöd och att viktgränsen följaktligen borde borttagas. Utskottet har inte tillstyrkt detta, och jag vill därför i stället ansluta mig till de reservanter som krävt att viktgränsen sättes till 200 kg. I min motion har jag också krävt att fraktstöd rimligen borde utgå till transporter av råvaror och halvfabrikat till och inom stödområdet. Annars håller ju inte tesen om att gynna högförädling av varor inom stödområdet. Ett fraktstöd för intransporter har för vissa företag större betydelse än för uttransporterna. Som ett exempel härpå har jag i motionen nämnt de norrländska minkfarmerna som blir helt utan stöd efter nuvarande konstruktion. Exemplen kan mångfaldigas. Även från storindustrin kan anföras exempel. Jag vill anföra bara ett sådant. Nyligen läste vi i pressen att stora kvantiteter vedråvara inköpts från Ryssland. Denna är avsedd att transporteras per järnväg till Torneå och därefter havsflottas till industrin. Det kan inte vara enbart bristande råvarutillgångar inom vårt land som lett till sådana transaktioner. Ett fraktstöd för vedråvara skulle genast förskjuta nollgränsen — d.v.s. gränsen för lönsam skogsdrivning — längre norrut och därmed öka både tillgången inom landet och saluvarornas konkurrenskraft. En kraftig utökning av järnvägstransporterna av vedråvara utmed inlandsbanan är möjlig. De nedlagda järnvägsstationerna är utmärkta terminaler för lastning av järnvägsvagnarna. Här finns således både samhällsekonomiska och företagsekonomiska fördelar att tillvarataga. Som skäl för att fraktstöd inte borde utgå till intransporter av råvaror och halvfabrikat anför departementschefen att dessa leveranser omfattas av förmånliga fraktavtal. Det ligger en fara i ett sådant uttryckssätt. Det existerar inget fraktavtal som är slutet med ett så att säga inbyggt lokaliseringsstöd. Alla är träffade på rent kommersiell grund. Antydan om att affärsmässigt överenskomna fråktrabatter skulle på något vis kopplas till lokaliseringspolitiska hänsyn kan få mycket negativa effekter sedan det föreslagna transportstödet trätt i kraft. Det måste därför klart sägas ifrån att transportstödet inte på något sätt får påverka framtida fraktförhandlingar. Följden bleve annars att transportstödet till större eller mindre del via näringslivet flyttats ned till transportföretagen. Detta vore om något en antiklimax på 1963 års trafikpolitiska beslut. Eftersom statsutskottet inte berört denna fråga i sitt utlåtande, trots att jag i min motion påtalade riskerna för sådana följder, vore det av stort värde, om utskottsrepresentanten här i kammaren — jag hade tänkt vända mig till departementschefen, men jag ser att han inte är närvarande i kammaren just nu — kunde göra ett klarläggande på denna punkt. Statsrådet har tidigare i debatten i kväll vid två tillfällen åberopat förekomsten av fraktavtal som skäl för att transportstöd inte borde utgå. Han har anfört detta både i fråga om uttransporter av pappersmassa och intransporter av råvaror och halvfabrikat. Men fraktavtal förekommer i stor utsträckning även för varor som blir berättigade till transportstöd. Det är därför angeläget att förhållandet mellan statligt fraktstöd och fraktavtal klarläggs. Det kan bli hårt för fraktförhandlarna inom företagen i framtiden annars. Herr Gustafson i Göteborg har tidigare utvecklat våra krav i fråga om persontaxorna, varför jag inte skall beröra dem. Herr talman! I likhet med de övriga motionärerna har jag inte fått mina krav tillgodosedda, men eftersom reservationerna 3 och 8 a närmar sig mina krav ber jag att få yrka bifall till dem liksom även till reservationerna 2, 6 och 10, alla i statsutskottets utlåtande nr 105.

Herr talman! Debatten i dag gäller jämlikheten. Frågan är om alla delar av vårt land skall betraktas som likvärdiga. Skall samhällets service åt befolkningen och åt företagsamheten vara densamma överallt? Vill man nu äntligen rätta till det som är försummat och skevt? För den som vill starta ett företag i det som man förr i världen kallade »det egentliga Sverige» — det som ligger söder om Dalälven — finns vägnät, järnvägar, hamnar, transportmöjligheter redo att tjäna industrin eller affären i fråga. För den som däremot vill företaga sig något i de provinser som nu fått stämpeln stödområde finns intet eller bara fragment av allt detta. Och eftersom man insett att något kanske måste läggas också där, tar man då till stöd från statsmakternas sida. Och så faller helt orättvist det skenet över dessa orter att de skulle vara så ogynnsamma och felbelägna att man bara med subventioner skulle kunna hålla dem vid liv! Det är ju inte fel på orterna — det är en utebliven riksplanering och en ensidig politik som rår för det. Herr talman! Jag påstår att om allt som hör till normal samhällsservice på annat håll i landet hade funnits också i stödområdet på samma tid som i andra landsdelar så hade det inte sett ut som det gör. Om man i tid tänkt på att alla delar av landet så långt möjligt är skall ha samma förutsättningar till utveckling, hade kommunikationerna byggts ut också i de län som har den myckna arbetskraften och de många råvarutillgångarna. Då skulle inte stödet till start och utveckling av företag ha varit nödvändigt i samma utsträckning — ja, i många fall inte alls! Genom att hela tiden efter andra världskriget praktiskt taget låta Norrland förfalla i detta hänseende, medan andra regioner uppbyggts och gynnats, har regeringen bäddat för det läge som skapar stödbehov. Jag tycker inte att regeringen varit hela rikets regering med en målsättning att alla län skall behålla sin befolkning och sin trivsel. Har man trots allt haft den målsättningen, har man lyckats dåligt i dess förverkligande. Man kan inte ha strävat efter att vinna samma förutsättningar för näringslivet i alla län. Det har funnits och finns en skepsis mot t.ex. Norrlands möjligheter. Man har inte sett nog djupt utan låtit skrämma sig av vissa klimatiska och geografiska nackdelar utan att anstränga sig för att upptäcka de fördelar som trots allt finns. Det var naturligtvis billigare att bygga t.ex. kraftverk och sedan föreslå arbetarnas flyttning till andra landsdelar när sysselsättning inte längre fanns. Men i längden blir det dyrt. Hade man förberett på samma sätt för etablering av företag i Norrland skuile de utgivna statspengarna ha kommit tillbaka i form av skatter både under anläggningen av vägar och andra servicemedel och från det växande näringsliv som skulle ha funnits och i form av minskade kostnader som följer av en jämnare fördelning av arbetstillfällen och befolkning. Det skulle ha minskat de sociala utgifterna och kostnaderna för omskolning och flyttning och för inlösen av tomma hus och bostäder. Dessutom skulle vi ha haft färre områden med överhettning med alla de problem som finns där och som ökar alltmer. Men regeringen kom på den tiden aldrig ihåg att Norrland skulle ha del av jämlikheten. I statsutskottets utlåtande nr 103 behandlas de motioner där vi begärt åtgärder för Vindel-ådalen — I: 1115 och II: 1308. Jag vill påpeka att vi där inte har begärt väganslag i vanlig mening utan en senkommen kompensation för allt som försummats i en av många missgynnade bygder. Vi kräver inte bara vägar för vägarnas skull, utan att detta område äntligen skall få vad andra trakter längesedan fått för att näringslivet skall ha en chans. Den regionalpolitiska verksamheten blir til syvende og sidst meningslös, om inte vägar finns. Att vi valt just Vindel-ådalen är lättförståeligt. Det finns uttalat i riksdagsbeslutet 1967 att denna ådal skall kompenseras för en utebliven vattenutbyggnad. Staten och dess vattenfallsverk hade tänkt sig en insats genom att anlägga kraftverk. Detta kunde ju ha synts vällovligt. Jag har resonerat med inrikesministern om detta flera gånger tidigare. Men spåren förskräcker när vi ser på bygden kring tidigare utbyggda älvar. En vattenutbyggnad betyder enbart temporär verksamhet. Detta är ingenting som ur sysselsättningssynpunkt är gynnsamt i längden. Den sätter negativa märken jämte den tillfälliga blomstringen i byggskedet. Det negativa blir kvar, och blomstringen försvinner snart. Folk kommer att flytta snabbare än förr från bygden. När kraftverket är färdigt har ingen annan sysselsättning kommit — det har varit regeln. Inte heller när det gällde Vindelälven redovisade regeringen någon plan för vad som skulle följa därpå. När ett kraftverk är byggt har staten skaffat sig ett tills vidare lönande objekt. Jag har inga invändningar mot kraftverk som byggts i tidigare skeden. Det är också sant att bygden får en del pengar, men vad hjälper detta ensamt? I fråga om Vindelälven var utbyggnaden heller inte bevisligen lönsam, och dessutom var det ur miljöpolitisk synpunkt helt orimligt att bygga. Om nu denna bygd vid älven får ordentliga trafikleder, skulle det vara av större nytta än vattenutbyggnaden, på lång sikt sett. Vi måste ge dessa orter vägar. Det måste bli andra taxor på järnvägen och flyget, billigare teleavgifter för samtal med huvudstaden, kraftigare vägar till den norska kustens hamnar — då kommer Kungl. Maj:t snart att slippa subventionera företagen. Det finns arbetskraft och utrymme för dem. De kommer att skynda dit utan lockbete i form av pengar, ty de vet att det finns god arbetskraft där, de vet att den sociala miljön är fördelaktig och att råvarorna i många fall finns i närheten. Jag yrkar därför bifall till motionerna i fråga. Sedan är det inte min mening att idissla vad som har sagts i dag om utlåtanden och reservationer i övrigt eller säga någonting om de motioner som bl.a. bär mitt namn. Jag kan emellertid inte sluta mitt anförande utan att protestera mot ett uttalande i förra veckan av regeringen genom arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör, att flyttningen av folk från norr måste fortsätta. Norrbefolkningen måste nu gå i strejk — jag ser ingen annan utväg — under parollen »inte en man med tvång från de redan alltför uttunnade bygderna!» Det är olidligt med denna sugande propaganda för flyttning, denna tubbning bl.a. med flygresor för spekulanter på jobb i sydliga bygder. Skall detta fortsätta, är det bäst att ta bort alltihop. Regeringen får vara snäll att ta fram kartan och med tusch rita de nya gränserna, så att vi får se vad vi får kvar av Sverige. Det går inte att bara ta ifrån oss människorna i de bästa åldrarna. Töm då hela landet! Det blir väl kvar en remsa land från Stockholm upp till Luleå, men är inte denna kuststadsserie utan motivering, om intet befolkat inland finns? Det är tydligt att man inte tror att Norrland någonsin kommer att bära sig. Försörjning finns bara i människoanhopningarnas region. Trots att statsministern här i dag påstod att han såg vådorna med storstäder där människornas gyttring och nötning mot varandra bl.a. leder till asocialt beteende i form av brottslighet och laster vågar inte regeringen bryta trenden utan låter kallt utveckligen fortsätta och hoppas vinna ännu ett val. När den svenska regeringen börjar spana efter tecken till lågkonjunktur utomlands för att finna botemedel borde det vara dags för svenska folket att se sig om efter en ny regering.

Herr talman! Denna debatt har pågått länge, men låt mig i alla fall ta upp några allmänna synpunkter på det omfattande frågekomplex som vi diskuterar. Om man gör en kort summering av resultatet av den hittillsvarande lokaliseringspolitiken, skall det villigt erkännas att resultatet är ganska gott när det gäller stödområdet som helhet. Ca 10 000 nya arbetstillfällen inom stödområdet under de senaste fyra och ett halvt åren har ju ändå betytt en hel del för de här trakterna. Om man däremot ser på fördelningen av lokaliseringsstödet inom stödområdet måste man konstatera att den är synnerligen ojämn. Den del av stödområdet som omfattar skogslänen eller inlandsregionen har fått en liten del av lokaliseringsstödet. Det kan avläsas i en stark utflyttning och en hög arbetslöshet som ständigt ökar inom denna del av området. Av Norrlandslänen är väl det län som jag representerar svårast drabbat av strukturrationaliseringen och dess följder. Jag skulle också vilja uttrycka det så, att det är den fria marknadshushållningens krafter som har gått fram hänsynslöst och skapat otrygghet för människorna där uppe. Det är ju alltid de anställda som får ta den första stöten av rationaliseringsåtgärderna, och så har det i stor utsträckning varit under de senaste åren inom det här området. År 1959 diskuterade vi i riksdagen bl.a. en socialdemokratisk motion där det krävdes en snabb utredning angående statens möjligheter att påverka näringslivets lokalisering. Den utredning som sedermera blev tillsatt lade grunden till den nuvarande lokaliseringspolitiken. Det kan väl vara skäl att påminna om att högern och folkpartiet klart gick emot utredningskravet. Man kan väl ställa sig frågan, vad det var som dessa två borgerliga partier var rädda för. De fruktade nog att staten skulle rubba cirklarna för den fria marknadshushållningen och öva påtryckningar på företagens val av etableringsort. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden har visat nödvändigheten av att staten griper in i den fria marknadshushållningen för att klara tryggheten för människorna. Den metod som man använder i lokaliseringsarbetet är att genom förmånliga lån och bidrag försöka locka företagen att etablera sig eller bygga ut i de trakter av landet som har en svag industrialiseringsgrad. Men trots detta rikliga lokaliseringsstöd är ju ändå inte resultatet tillfredsställande. Vi har uppenbarligen en besvärande regional obalans mellan olika delar av landet. Enligt min uppfattning måste vi genomföra en ännu hårdare styrning från statens sida, om vi skall kunna skapa en bättre regional jämlikhet och en bättre balans mellan olika regioner i detta land. I den lokaliseringspolitik som skisseras kommer den regionala planeringen att få en framträdande plats, och det är ju mycket tillfredsställande. Det är alldeles uppenbart att kommunblocken kommer att tillmätas en ganska väsentlig vikt som de minsta enheterna i planeringsarbetet. Här kommer omedelbart kommunreformen in i bilden, och det är alldeles tydligt att det är mycket viktigt att de nya kommunerna har resurser, så att de kan klara av planeringsarbetet. De borgerliga partierna gick ju emot ett påskyndande av kommunreformen. I realiteten gick de därmed också emot en mycket viktig del av den regionplanering man skisserar i de förslag vi diskuterar. En framgångsrik planering på regional och lokal nivå förutsätter också ett aktivt intresse från det privata näringslivets sida. Vi brukar säga att skogsbruket är Norrlands ryggrad. Jag vet inte om man kan instämma i det uttalandet just för dagen. Situationen var ju för ett par tre år sedan den att vi hade lågkonjunktur inom skogsbruket. Då avskedades hundratals arbetare med mycket kort varsel inom det näringsområdet. I dag har vi den omvända situationen. Vi har en bättre konjunktur, men vi har också en uppenbar brist på arbetskraft i skogen, och vi har brist på råvara inom vissa skogsindustrier i Norrland. Jag är alldeles övertygad om att många arbetstillfällen har gått förlorade inom skogslänen genom den dåliga planeringen och det bristande ansvar för arbetskraften, som man uppenbarligen har visat från arbetsgivarna inom skogsnäringarna. Det är därför bra att man förstärker lokaliseringspolitiken, och jag tror att det har sitt speciella värde att man sätter in extra stödåtgärder speciellt i inlandsregionen. Det är säkerligen så, att det sysselsättningsstöd som föreslås — vilket innebär, att en arbetsgivare under en treårsperiod kan få ett sysselsättningsbidrag på 12500 kr. — kommer att betyda mycket för inlandsregionerna. Lägger man detta till övriga stödåtgärder bör det innebära en mycket stark extra stimulans i lokaliseringsarbetet. Emellertid är det väl på det sättet att vi, när vi resonerar om lokaliseringsplanering, alltid tänker så att säga på längden. Det innebär att vissa områden, hur man än anstränger sig, ligger liksom vid sidan om möjligheterna att skaffa nya företag på grund av främst långa avstånd. Jag har i en motion tagit upp tanken att man även borde kunna gå över riksgränsen vid den framtida planeringen och skapa något av en internordisk 1okaliseringsplanering. Jag tycker att detta ligger i linje med den fria nordiska arbetsmarknaden och över huvud taget strävandena att liberalisera förbindelserna mellan de nordiska länderna, strävanden som vi alla står bakom. Det skulle kanske kunna vara ett sätt att öppna nya marknader på norsk sida, om man gjorde vägen kortare för utskeppning över norska hamnar även för de områden som nu ligger mycket avsides och som inte har någon attraktionskraft när det gäller att dra till sig nya företag. Statsutskottet har ställt sig positivt till den här motionen och föreslår att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet har anfört, och jag hoppas att regeringen tar upp frågan i det fortsatta planeringsarbetet. Jag tycker också det är mycket till fredsställande att spörsmålet om storstädernas snabba tillväxt behandlats i propositionen. Man tänker sig här obligatoriskt samråd med företag som har för avsikt att etablera sig i de heta områdena. Frågan är väl om detta räcker för att få en spridning av investeringarna från storstadsområdena. Vi får väl se vilken effekt samrådsförfarandet kommer att ha. Visar det sig att det blir en ringa effekt har jag den uppfattningen, att vi får ta till hårdare styrningsmedel på denna punkt. Herr talman! Jag har bara berört några punkter i denna proposition, och som helhetsomdöme anser jag, att inrikesministern på ett skickligt sätt har uppfyllt de väsentligaste kraven som kan ställas på en aktiv lokaliseringspolitik. Sammantaget innebär ju förslaget, att regeringen är beredd att satsa 1200 miljoner kronor under den närmaste treårsperioden för att få högre industrialiseringsgrad'i de områden som drabbas av sysselsättningssvårigheter. Detta visar enligt min mening regeringens starka vilja att satsa på Norrland. Jag skulle vilja sluta med att säga, att jag har den uppfattningen att bollen nu ligger hos det privata näringslivet. Nu är det dettas tur att med det förstärkta stödet visa ett något större intresse att etablera sig i de områden som så väl behöver ny satsning och nya tillskott av industriell verksamhet.

Herr talman! Eftersom jag tror det är nödvändigt med återhållsamhet i denna debatt, skall jag inte gå in på några principiella funderingar om regionalpolitiken. Jag skall inte heller närmare kommentera de motioner som jag väckt i detta sammanhang utan inskränka mig till en helt kort kommentar till två av mina motioner. Tillsammans med företrädare för andra partier har jag väckt en motion, II: 777, om sjukhuslokalisering, och det innebär ett nytt grepp på lokaliserings politiken. Som underlag härför ligger medvetenheten om att vi lever i det postindustriella samhället, som bl.a. karaktäriseras av en kraftig utveckling av servicenäringarna. Detta får konsekvenser också för lokaliseringspolitiken och dessa konsekvenser måste beaktas. Man kan inte räkna med att skapa sysselsättningseffekter i olika områden enbart genom industrilokalisering. I statsutskottet har man varit medveten om detta och skriver i utskottets utlåtande nr 103 att den samhälleliga servicen genom sin långsiktiga och konjunkturoberoende arbetskraftseffekt har särskilda fördelar. En grundprincip för regionalpolitiken måste vara att man söker finna samhällsfunktioner som kan överföras från en överhettad region till en stillastående, utan att människors behov åsidosättes och utan att samhällets resursanvändning försämras. På olika håll planeras det en kraftig expansion när det gäller sjukvårdsinvesteringarna, inte minst i storstadsregionerna. Detta medför ett tryck på arbetsmarknaden i dessa områden och kan förorsaka ökad inflyttning till storstadsregionerna. Att lokalisera sjukvården externt har hittills varit praktiskt taget omöjligt, men samhällsförändringarna gör en sådan utveckling alltmer möjlig och tänkbar. Vi har sålunda nu en utökad examination av läkare och sjuksköterskor samt en expanderande yrkesutbildning för vuxna. Vi kan också räkna med snabbare och bättre kommunikationer allteftersom vägnätet och = flygnätet byggs ut. Vi har vidare datateknik och kommer att få bildtelefon o. s. vy. Denna utveckling ökar möjligheterna för en extern sjukhuslokalisering. Där måste vi också ta med i bilden att områden som exempelvis Hälsingland är utmärkta lokaliseringsobjekt och dessutom erbjuder en ur sjukvårdssynpunkt lämplig yttre miljö och en god vårdmiljö över huvud taget, vilket givetvis är till stor fördel ur rehabiliteringssynpunkter. Om man ser denna lokalisering ur ekonomisk synpunkt är det klart att investeringskostnaderna blir betydligt lägre utanför storstadsregionerna än inom desamma, eftersom byggnadskostnaderna och framför allt markkostnaderna blir väsentligt lägre utanför storstäderna. Det kan också bli skillnader i driftkostnaderna. En extern sjukhuslokalisering medför däremot ökade transportkostnader, eftersom man måste tänka på både patienter och anhöriga. Jag anser det vara tämligen meningslöst att tro, som utskottets majoritet har uttalat, att sjukvårdsområdet kan beaktas utan någon riksdagens åtgärd. Sjukhusplaneringen åvilar landstingen, och det är därför helt nödvändigt att utreda samordningsfrågor av olika slag. Det är möjligt att de kan bli ganska komplicerade. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 3 i statsutskottets utlåtande nr 103, i vilken begäres att motionerna överlämnas till l1okaliseringsutredningen för övervägande i samråd med socialstyrelsen. Sedan vill jag också säga några ord om den geografiska avgränsningen av stödområdet. Jag beklagar det mycket svaga eller kanske praktiskt taget obefintliga intresse som statsutskottet visat för frågan om Gästriklands införlivande i stödområdet. Detta tror jag beror på en felsyn. Man har identifierat Gästrikland med Sandviken, Hofors och Gävle och känner inte till att även om det i Sandviken och Hofors finns bärande industrier, så föreligger där också behov av en bättre differentiering av näringslivet. I Gävle kommunblock har den industriella utvecklingen dessutom under senare år varit klart otillfredsställande med företagsnedläggningar, personalinskränkningar och arbetslöshet. Behovet av en industriell expansion är mycket uttalat inom Gävle kommunblock. Övriga delar av landskapet, t.ex. Ockelbo kommunblock, har en struktur som helt överensstämmer med den nordsvenska näringslivsstrukturen. Sysselsättningen är framför allt jordoch skogsbruk. Befolkningsutvecklingen har under senare år varit mycket negativ. Det är nödvändigt ur hela länets synpunkt att Ockelbo kommunblock kan bevaras som en livskraftig tätort. Den behövs som en basort för skogsbruket, och denna del av landskapet behöver även tätorten Ockelbo ur servicesynpunkter och av andra skäl. Jag vill vidare framhålla det olämpliga i att dela upp ett län på det sätt som skett. Länen utgör ju sammanhållna planeringsenheter och bör också fungera som enheter när det gäller indelningen av stödområdet. Jag vill uttala den förhoppningen att Gästrikland i varje fall kommer att behandlas generöst i lokaliseringsstödssammanhang.

Herr talman! När man kommer upp i talarstolen vid denna sena tidpunkt och efter det att så många yttrat sig i debatten skulle man kunna nöja sig med att instämma i vad tidigare talare har sagt. Jag skulle vilja nämna några av dessa, vilkas anföranden jag kan instämma i. Jag tänker på vad herr Eriksson i Bäckmora och nu senast fru Jonäng sagt om Gästriklands införlivande i stödområdet, vidare på vad herr Eriksson i Bäckmora sagt om Norrlandsfonden och Gävleborgs län, på vad herr Sellgren sagt om transportpolitiken, på vad herr Sven Gustafson i Göteborg sagt om transportstödet etc. Jag instämmer i allt detta. Däremot vill jag inte instämma med herr Nilsson i Östersund när han talar om sina historiska studier. Jag tycker inte att redogörelsen stämmer riktigt med verkligheten. Jag menar för min del att han lyckats mindre väl med dessa historiska studier. Han säger t.ex. att de borgerliga partierna har motsatt sig kommunreformen. Var någonstans har herr Nilsson funnit belägg för detta? Folkpartiet gick jämsides med regeringspartiet när det gällde att besluta om kommunreformen och delade också socialdemokraternas mening att den skulle vara frivillig. Att sedan socialdemokraterna hoppade av från frivilliglinjen, är en annan sak; det brukar ju i vissa sammanhang talas om vinglande, och det kunde man kanske göra även i detta fall. Vi för vår del var alltså för kommunreformen. Vidare nämnde herr Nilsson i Östersund att folkpartiet och högern gick emot utredningen angående lokaliseringspolitiken. Det är också fel, herr Nilsson.

Däremot är det riktigt, herr Nilsson, att vi gick emot en utredning om lagstiftning på detta område, men det är en annan sak. Vi var positivt inställda till en aktiv lokaliseringspolitik, men vi menade att den skulle främjas genom stimulerande åtgärder. Vidare påstår herr Nilsson i Östersund att det var en motion från socialdemokraterna som låg till grund för bankoutskottets utlåtande. <Historieskrivningen är också på denna punkt bristfällig. Det var nämligen en centermotion som var det huvudsakliga underlaget för detta utskottsutlåtande. Det är lätt att konstatera om man går till baka till handlingarna. Jag tycker, herr Nilsson, att man mycket väl kan göra en historisk framställning av vad som förekommit, men i så fall bör det ske i enlighet med vad som redovisas i skrifterna. Herr talman! Sedan jag 1963 för första gången var med och motionerade här i riksdagen om åtgärder för en aktiv lokaliseringspolitik har mycket hänt på detta område -— det skall villigt erkännas. Vi har bl.a. haft en nära femårig försöksverksamhet, där olika åtgärder för lokalisering av företag till framför allt det s.k. stödområdet har prövats. Resultatet har inte helt motsvarat förväntningarna, men något har dock uträttats till gagn för samhället och för enskilda människor. Och en sak står klarare för oss nu än tidigare, nämligen att behovet av en effektiv 1okaliseringspolitik eller — som vi numera hellre säger — regionalpolitik är utomordentligt stort. Det är inte utan orsak som vi krävt en mera aktiv, mera omfattande regionalpolitik. Men för att med framgång kunna lösa de viktiga frågor det här gäller behövs ett realistiskt grepp om behoven och en klar målsättning. Jag menar för min del att vi ännu inte klarat dessa två viktiga förutsättningar, alla utredningar till trots. Det är också, herr talman, enligt min mening nödvändigt att vara ute i tid. Inom det område i Gävleborgs län där jag har mitt hemvist upplever vi hur tiden går ifrån oss. Strukturrationaliseringen och urbaniseringen har ett alltför långt försprång i förhållande till de lokaliseringspolitiska åtgärderna. De människor som friställts i de forna basnäringarna jordoch skogsbruk hinner ge sig i väg innan nya sysselsättningstillfällen skapas, vilket får utomordentligt allvarliga följdverkningar bl.a. när det gäller underlaget för den samhällsservice som hör samman med ett modernt samhälle. Det vore frestande att närmare utveckla denna problematik med utgångspunkt i de lokala förhållandena, men jag skall med hänsyn till talarlistans omfång inte göra det. Om jag nämner att Hälsingland förlorat nära 8000 människor under 1960-talet och att Ljus dalsblocket fått släppa till drygt hälften av detta antal eller 15 procent av sin befolkning, förstår ändå alla att detta för oss är siffror som blöder. När vi talar om att vi behöver ett verkningsfullt stöd kan det tolkas som något negativt, men man skall inte glömma bort att hela samhället har vinster att hämta genom en väl planerad och väl genomförd regionalpolitik. I stället för att förstärka de olägenheter som ytterligare befolkningskoncentration till de starkt industrialiserade områdena innebär kan vi genom en vidgning av industrisamhället till nya områden uivinna väsentliga positiva värden sam tidigt som vi hjälper människor att under gynnsamma förhållanden stanna kvar i sin bygd. Som många andra i debatten vill även jag framhålla att detta också är en viktig jämlikhetsfråga. Urbaniseringsprocessen har vållat enskilda människor bekymmer och lidanden och samhället onödiga kostander och svårlösta problem. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang säga några ord om en näringsgren som ofta glöms bort och inte tillräckligt beaktas som sysselsättningsfaktor, nämligen jordbruket. Att jordbruket är nödvändigt ur försörjningsoch beredskapssynpunkt är vi alla ense om, men det har också en väsentlig betydelse ur miljövårdssynpunkt. Man bör enligt min mening räkna med att jordbruket även om det undergår förändringar — kommer att bestå som en betydande näringsgren också i Norrland. Det förefaller mindre sannolikt att de stora enheter som de s.k. KR-jordbruken utgör kommer att bli den dominerande formen för jordbruk hos oss. Strukturella och topografiska förhållanden men även företagsekonomiska bedömningar styrker ett sådant antagande. Det medelstora familjejordbruket — i fråga om storleken mätt efter andra värdeskalor än vad experterna räknat fram — torde bli den förhärskande formen även i framtiden, och det är olyckligt att den gruppen praktiskt taget är utesluten från varje möjlighet till lån eller bidrag från det allmänna för att förbättra sina ekonomibyggnader eiler komplettera sin inventarieutrustning. Detta gäller också i tillämpliga delar deltidsjordbruken, vilka för närvarande hemma hos oss är de flesta till antalet. En undersökning för en tid sedan visade att av tre jordbrukare i Färila var två deltidsjordbrukare. Här behövs enligt min mening en annan och generösare inställning från statsmakternas sida. En levande landsbygd är en viktig förutsättning för skapandet av en lokaliseringsvänlig miljö men dit hör många andra ting som t.ex. en väl ubyggd service och ett väl utbyggt trafiksystem. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att påtala de centraliseringssträvanden som pågår på flera områden inom den statliga sektorn, t.ex. i fråga am domstolsväsendet. Varje åtgärd som försämrar servicen har negativ effekt. Samma sak gäller försämringar på trafikområdet, där aktuella inskränkningar i järnvägstrafiken inom Hälsingland utan tvivel skulle få negativa verkningar. Vägfrågorna har givetvis en utomordentligt stor betydelse ur lokaliseringssynpunkt, men till den frågan får jag tillfälle att återkomma i ett annat samband. För att inte förlänga en alltför lång debatt skall jag inte ta upp de många reservationsyrkanden som jag står bakom. Andra talare från mitt parti har berört dem. Jag nöjer mig med att yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer. Däremot vill jag med några ord beröra den motion, nr II: 1366, i vilken jag föreslår vissa ändringar i bestämmelserna om transportstöd. Den avståndsgräns på 30 mil som föreslås i propositionen utestänger vissa delar av stödområdet från transportstöd när det gäller leve ranser till den stora marknaden i Stockholmsområdet. En sänkning till 25 mil skulle därför vara bättre avpassad. En lägre minimivikt för stödberättigad transport är angelägen för de många småföretag som arbetar inom stödområdet. Mitt förslag om 200 kg i stället för 500 kg som föreslås i propositionen vore enligt min mening att föredra. Jag yrkar därför bifall till reservationen 8 a till statsutskottets utlåtande nr 105.

Jag tror att det vore en riktig åtgärd. Den avdelning i utskottet som behandlat "motionen har inte velat tillstyrka motionsyrkandena. Då det här är fråga om försöksverksamhet, skall jag för dagen inte ställa några ytterligare yrkanden men vill gärna framhålla att jag hoppas på en utveckling i enlighet vad som föreslås i motionen. Beträffande transportstödet i övrigt vill jag upprepa vad jag tidigare sade, att jag ansluter mig till vad herrar Sven Gustafson och Sellgren har anfört, och nöjer mig därför nu med det anförda.

Herr talman! Eftersom herr Westberg i Ljusdal beskyllde mig för näst intill falsk historieskrivning, måste jag besvära herr talmannen med en replik. Jag sade att de borgerliga partierna gick emot ett påskyndande av kommunreformen. När vi för två år sedan, herr Westberg, diskuterade ett förslag från regeringen ait kommunreformen skulle vara genomförd senast 1 januari 1974, motsatte sig de borgerliga partierna detta förslag. Det var alldeles uppenbart, och det är väl så kort tid sedan att man inte kan spekulera i glömska på den punkten. När det gäller den andra anmärkningen, beträffande utredningen om en aktivare lokaliseringspolitik, efterlyser herr Westberg dokumenten, och dem har jag här framför mig. De berättar bl.a. att bankoutskottets majoritet i utskottets utlåtande nr 28 år 1959 föreslog, att de motioner i vilka begärdes tillsättande av en lokaliseringsutredning skulle bifallas av riksdagen. Till detta utlåtande fanns en reservation fogad av högerns och folkpartiets representanter i bankoutskottet, och i denna yrkades att dessa motioner »icke må till någon riksdagens åtgärd föranleda». Jag hoppas att det nu står fullständigt klart för herr Westberg att högern och folkpartiet gick emot den utredning, som tillkom på förslag i bl.a. socialdemokratiska motioner år 1959 och som resulterade i att vi fick en bakgrund till den nuvarande lokaliseringspolitiken.

Herr talman! En liten rättelse kostade herr Nilsson i Östersund på sig. Han sade nu >»bl.a. socialdemokratiska motioner», och det är i alla fall någon förbättring. Men sedan fortsätter han att beskylla oss för att ha gått emot kommunreformen. Herr Nilsson menar att jag har kort minne, men det är tydligen han själv som har det. Gå tillbaka till skrifterna, herr Nilsson! Läs historia, och herr Nilsson skall finna att vi utan vidare anslöt oss till regeringens förslag om en kommunreform. Det kan herr Nilsson inte förneka; i så fall måste han vända upp och ned på all verklighet, och det vill han väl ändå inte göra. När regeringen sprang ifrån det ursprungliga beslutet om frivilliglinjen ansåg vi däremot att man skulle hålla på detta, men det är en helt annan sak. Kommunreformen har vi varit med om. Herr Nilsson går också tillbaka till den reservation i bankoutskottet som jag läste högt ur.

Däremot, sade jag, gick våra representanter emot förslaget om lagstiftning. Med hänvisning till de utredningar som redan arbetade — bl.a. en inom arbetsmarknadsstyrelsen — ansåg man det onödigt att tillsätta en utredning om den saken. Det finns också många exempel på att regeringen under hänvisning till pågående utredning inte velat vara med om ytterligare utredningar. Vårt parti var däremot mycket medvetet om behovet av en aktiv lokaliseringspolitik — stimulansåtgärder, som det stod — för att lokalisera ut företag till bygder som hade särskilt behov av ytterligare industrier.

Herr talman! Så där ja, nu rättar det till sig! Herr Nilsson i Östersund säger nu att det inte var fråga om förslaget om kommunreform utan om förslaget om påskyndande av kommunreformen. Det är ju en helt annan sak — tala om vad Ni menar då och säg inte något helt annat!

Herr talman! De eventuella rester av sunt omdöme som man kan besitta efter att ett långt tag ha följt denna debatt borde avhålla en från att gå upp i talarstolen vid denna sena timme. När jag ändå gör det — trots att vi i dag följer en något säregen lista och talarordning — är anledningen den att jag anser att en representant för ett av de allra mest betyngda länen när det gäller lokalisering också bör säga några ord i detta historiska sammanhang. Vi som sysslar med dessa frågor — som så att säga lever mitt uppe i dem så att vi kanske ibland är helt fixerade just till regionalpolitiska frågor — är mycket glada att i dag höra att praktiskt taget alla är så intresserade av lokaliseringspolitik och regionalpolitik. Jag hoppas bara att intresset sitter i även i fortsättningen och inte är tillfälligt betingat. Det är på sätt och vis en historisk debatt som förs i dag. Vi kan dels göra bokslut efter en femårig försöksperiod med lokaliseringspolitik, dels tala om hur framtiden skall se ut. Om jag på något sätt skall försöka betygsätta den lokaliseringspolitik som hittills har bedrivits tycker jag det är underligt att man på många håll fortfarande säger att den har varit helt misslyckad. Vi är väl alla medvetna om att den har betytt mycket för hela Norrland — vi kan ställa oss frågan hur det skulle ha sett ut utan denna lokaliseringspolitik. Men vi vet också att lokaliseringspolitiken i varje fall inte för de tre nordligaste länen har förmått lösa alla problem. Det förhållandet att Norrbottens län fortfarande varje år exporterar 5 000— 6 000 ungdomar är inte bra. Vi hoppas att ansträngningarna att öka lokaliseringen skall intensifieras. Men när jag tidigare i dag hörde en skildring som påminde om ett begravningstal reagerade jag litet. Om vi norrlänningar själva säger att det är fråga om begravningshjälp till Norrland o.s. v., kan vi inte begära att industrier skall vara intresserade att komma dit upp. Vi bör väl akta oss för det gamla tricket att måla hin på väggen för att få piska honom; det finns ändå tillräckligt många tillfällen att göra det. Men vi kanske här skall ägna oss mer åt att tala om det nya än om vad som har varit. Om en dryg månad inleds en ny, treårig försöksperiod. Vi hoppas att den skall komma att betyda något. Vad kan man göra för Norrland? Jag tror att det finns väldigt mycket att göra. Man kan se dessa problem på flera sätt. Jag skall i likhet med flera tidigare talare anknyta till ett uttalande av arbetsmarknadsstyrelsens chef i en in tervju i Dagens Nyheter i söndags. Jag har inte -— i motsats till en annan talare — fastnat för vad Bertil Olsson sade om att vi fortsättningsvis får räkna med en del utflyttning från Norrland 0. s. v. Det är väl i dagens läge möjligt. Vad jag fäst mig vid är följande passus: >Jag ser ingen ände på Norrlandsproblemet. Vi kan i och för sig lätt skaffa hur många arbetstillfällen som helst i Norrland. Svårigheten är att skapa lönsam sysselsättning. Det får inte bli orimligt dyrt.» Detta tycker jag är ett »orimligt»> uttalande. Jag vet inte om Bertil Olsson, som jag upplevt som en vettig karl, avser beredskapsarbeten o.s.v. I så fall är det en diskussion som liksom inte hör hit. Men det finns väl inget belägg för att det är så oerhört svårt att få företagen att bära sig. Tvärtom visar statistiken att av alla pengar som under försöksperioden satsats på lokaliseringar, är det — om jag minns uppgifterna rätt — endast 0,6 procent som använts för företagsamhet som lett till konkurser. Det är väl i stället orimligt litet. Flera av de filialer som under denna försöksperiod lokaliserats till Norrland befinner sig i snabb utveckling. Jag tror inte att man kan säga att det är så förfärligt svårt att lokalisera företag till Norrland. Men man kan heller inte påstå att det funnits möjlighet att skaffa hur många arbetstillfällen som helst i Norrland. Jag tror att Dagens Nyheter har gjort mer av uttalandena än vad arbetsmarknadsstyrelsens chef egentligen avsett. Det gäller att tro på Norrland. Man bör inte bygga sådana här uttalanden på eventuella utredningar. Jag är helt övertygad om att många företag som inte velat lokalisera sig till Norrland har gjort utredningar som visat att en sådan lokalisering är orimlig. Men man kan inte utan vidare godta något sådant. Det går lika bra att vända på det hela och fråga: Vad kostar den stora utflyttningen av människor, vad kostar oss invandringen av utländsk arbetskraft 0.S. v.? Jag tror att det finns anledning att något hyfsa denna ekvation. Jag skall inte ge mig in på någon beskrivning av »den nya given>; det har många andra gjort. Låt mig bara säga att jag tror att den skall bli inledningen till en ny och intensifierad lokalise generösa utbildningsbidrag o.s. v. måste tillsammans innebära att det blir en intensifierad lokalisering. De reservationer som fogats till utskottsutlåtandena tycker jag är mycket underliga. Det rör sig i samtliga fall om små detaljspörsmål; det är ibland nästan bara fråga om en ändring av kommateringen i propositionen. Det är sådant de borgerliga sysslar med när de skriver sina reservationer. När det gäller de verkligt grundläggande problemen har de ingenting att invända mot regeringens förslag — det är i och för sig bra — men samtidigt säger de att förslagen är dåliga. Ett uttalande i propositionen är särskilt intressant, och jag ser detta uttalande som det kanske mest värdefulla. Jag syftar på uttalandet att man skall gå vidare med planeringen från länsplanering 1967 till länsprogram 1970, alltså skapa ett underlag för en verklig styrning av hela lokaliseringspolitiken. Lokaliseringsutredningens betänkande innehöll ett förslag om att man skulle utmärka vissa s.k. prioriteringsorter, vilka skulle erhålla ett särskilt kraftigt stöd. Jag och några andra ledamöter av utredningen reste invändningar mot detta uttalande; vi ansåg det vara orimligt att en sådan prioritering gjordes redan nu och framför allt att den gjordes i Kungl. Maj:ts kansli. Jag är mycket glad över att regeringen vill att dessa problem skall lösas i samråd med planeringsråden och länsstyrelserna. Därför ser jag länsplanering 1967 som någonting mycket hoppfullt. Jag hoppas att denna samverkan skall utfalla väl. Från folkpartiet har det sagts att regeringen inte vågar ta med prioriteringsorterna och inte vågar dirigera, och ett sådant uttalande gör folkpartiledaren samma dag som centerpartiets huvudorgan angriper regeringen för att den planerar för mycket. Centerpartiet har ju tagit ställning till frågan om en etableringskontroll, men hur ser mittenpartiernas inställning ut i detta fall? Den ene partiledaren säger att regeringen är för feg för att planera, den andre säger att regeringen planerar för mycket. Vilket är riktigt? De båda partiledarna måste nog klara ut detta sinsemellan innan de kan begära att vi skall tro vad de säger. Jag tror att länsplanering 1967 måste följas upp med en anmälningsplikt eller etableringskontroll. Samhället måste svara för en mera genomtänkt styrning om det över huvud taget skall bli någonting att lokalisera till Norrland. Kan vi politiker inte ta oss själva i kragen och våga vara med om en uppbromsning i de heta områdena — jag tänker inte bara på Stockholm; det finns andra mycket heta områden — kan vi lika gärna sluta tala om att vi vill lokalisera företag till de underförsörjda områdena; då finns det ingenting att få dit. Jag skall också säga några ord om transportstödet, som jag tycker är en mycket hoppingivande och bra nyhet. Framför allt har jag fäst mig vid den konstruktion stödet har kommit att få. Att man skulle kunna sänka transportkostnaderna är ju inte en helt ny tanke. Den diskuterades redan i den gamla 1okaliseringsutredningen, men då hette det alltid att det var så svårt att ge ett sådant stöd därför att det också skulle innebära ett stöd till sydsvensk industri när det gällde att slå ut hemmamarknadsindustrin i Norrland. Jag tycker att man på kommunikationsdepartementet har löst problemet på ett föredömligt sätt genom att man gått in för ett transportstöd för transporter ut ur området av färdigvaror och inget transportstöd alls för råvaror och transporter in i området. Jag tror att detta visar att man vill komma ifrån den gamla modellen med Norrland som leverantör av råvaror till det övriga Sverige. Nu vill man i stället inspirera till en produktion av färdigvaror i Norrland. Jag tycker att denna uppläggning av stödet är mycket förtjänstfull. Jag vill i detta sammanhang notera — även om det inte direkt har med saken att göra — att regeringen avvisat förslaget från en utredning att lägga cirka 50 miljoner i isbrytaravgifter på den norrländska sjöfarten. Det är också ett stöd för transporterna i Norrland som man inte skall glömma bort. Jag är som sagt övertygad om att det nya transportstödet blir mycket värdefullt. Jag skulle bara vilja något beröra en detalj i systemet, nämligen frågan om personbefordran. Det är inte bara betydelsefullt vilka fraktkostnader man har för att få varorna från produktionsområdet i Norrland ned till marknaderna i Sverige och till utskeppningshamnarna; det är också betydelsefullt vad det kostar att flyga till våra centralorter. Vi vet alla att mera avancerade industrier som har behov av personal som sysslar med innovationer, forskning och produktutveckling får mycket stora resekostnader för denna personal. Bara den kostnaden kan göra att företagen ställer sig tveksamma till en lokalisering längre norrut. Det kostar i dag 804 kronor att flyga mellan Malmö och Kiruna tur och retur. Jag såg häromdagen en uppgift i tidningen Arbetet om att man för samma summa kan flyga från Malmö till Mallorca och stanna där i 14 dagar och ha hotellrummet gratis. Det påvisades också att man under vissa tider kan flyga till USA på en 16 dagarsresa för 1643 kronor. Frånräknat ett någorlunda rimligt pris för det hotell som ingår, blir resan över Atlanten billigare än resan till Kiruna. Ingen kan påstå att vi har billiga transporter i det här landet. Jag tycker det är angeläget att de här frågorna tas upp, och jag är glad över utskottets ställningstagande, att så bör ske. Vi hörde tidigare i dag kommunikationsministern vitsorda att han är beredd att syssla med problemet, men han framhöll att det är svårlöst. Jag instämmer i detta, men problemet kan inte vara omöjligt att lösa. Vi i Sverige skall väl inte behöva ha ungefär dubbelt så höga flygpriser som i Finland. Det kan inte vara så enorma skillnader i förutsättningarna inom Norden, utan det måste gå att göra någonting åt saken. SJ har gjort försök med att vissa dagar sälja biljetter som inte kostar mer än 150 kronor, oavsett hur långt norrut man åker. Det innebär i stort sett att man betalar biljetten upp till Umeå— Skellefteå, och sedan åker den sista biten till Kiruna gratis. Någonting av detta måste det vara möjligt att åstadkomma för flygets del. Flyget får inte vara så statusbetonat och ett sådant självändamål, att vi inte har råd att använda detta kommunikationsmedel. Jag anser att man på allvar måste ta itu med dessa förhållanden. Det sägs i tidningarna att prisläget beror på att SAS för över pengar från sina inrikeslinjer för att klara utrikeslinjerna. Det skall jag inte påstå, eftersom det inte finns några bevis för detta — det finns inte bevis för motsatsen heller. Jag tror dock att väsentliga ting kan göras på detta område och att man genom förhandlingar kan pressa flyget till helt andra biljettpriser. Hur det skall gå till kan jag inte närmare ange, men har man lyckats åstadkomma en så bra lösning av problemet med fraktkostnaderna, bör man också på ett vettigt sätt kunna undanröja de allra värsta olägenheterna i fråga om flygpriserna. Herr talman! Jag vill till slut summera och säga att jag tror att hela denna nya giv på regionalpolitikens område kommer att visa sig oerhört värdefull för de eftersatta områdena i lan det, men det fordras någonting mer än bara ett riksdagsbeslut. Det fordras också att vi alla i ansvarig ställning i landet tror att denna giv är möjlig att genomföra och inte nöjer oss med att bara tala vackert i kammaren eller hålla högtidliga middagstal. Vi måste verkligen visa en vilja att åstadkomma resultat antingen vi är industriidkare, politiker, journalister eller någonting annat. Det behövs en tro på Norrland, en vilja att inse att de gamla misstagen måste sonas. Regeringen och utskotten har visat att de har viljan att starta på nytt och ta bort de värsta olägenheterna. Jag hoppas att vi alla skall kunna vara ense om detta.

Herr talman! Jag vill helt instämma i vad herr Svanberg sade om att det gäller att tro på lokaliseringspolitiken. Han kan vara övertygad om att centerpartiet verkligen tror på en aktiv lokaliseringspolitik och att detta inte bara är en läpparnas bekännelse. Jag har tillsammans med herr Josefson i Arrie motionerat om en översyn av den skiss till regionplan för Storstockholm som presenterades 1966. Enligt vår mening är denna regionplan inte enbart en angelägenhet för regionens invånare, utan planens genomförande är en fråga av rikspolitisk betydelse. Efter remissbehandlingen av regionplaneskissen, vilken har varit utsatt för icke ringa kritik, har regionplanekontoret fått i uppdrag att framlägga ett förslag till regionplan. Avsikten är att denna skall gälla utvecklingen fram till 1985. Målsättningen om 2,5 miljoner invånare i Storstockholm år 2000 har fastställts av regionplanenämnden, och om detta realiseras innebär det en fördubbling av folkmängden på 30 år. inte varit helt enhälligt. Kritiken som riktats mot regionplaneskissen har gällt den miljö som erhålles för regionens invånare bl.a. beträffande bostäder, trafik och fritid och vidare konsekvenserna för andra delar av landet genom den avfolkning som blir följden om planen realiseras. Det är klart som dagen att anhopningen av arbetstillfällen i Storstockholm leder till brist på sysselsättning i kommuner och regioner inom landet i övrigt. Följden blir avfolkning — ett ord som inte sällan använts i vår vokabulär här i riksdagen. Nedlagt kapital i bostäder och anläggningar ute i landet spolieras. Detta är klara slutsatser, som har uttalats av flera talare i dag. Man gladde sig över den sinnesförändring som 1969 återspeglade sig i statsverkspropositionen och därmed hos ledande socialdemokrater. Man kunde då läsa sådana ljuvliga ordvändningar som att en väsentligt ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen bör övervägas i anslutning till framtida beslut som innebär tillväxt av den statliga centralförvaltningen.

Men blev år 1969 verkligen en vändpunkt för socialdemokratin när det gäller Jokaliseringsoch regionpolitik? Den överhettning i näringslivet som förmärks i Storstockholm är naturligtvis relevant även i övriga storstadsregioner. I motionen nämner vi att arbetsresorna för en person som bor i Storstockholm ofta tar ett par timmar i anspråk per arbetsdag. Den tid som förspills på arbetsresor uppgår till un gefär 500 timmar eller cirka 60 arbetsdagar per år. Detta sliter på människomaterialet, och stressåkommor blir ofta en följd. Utbyggnaden av en storstadsregion är dyrbar, eftersom den medför stora ingrepp i en redan etablerad stad. Kostnaderna enbart för tunnelbanan och trafikledsnätet i Storstockholm har för en tioårsperiod beräknats till drygt 35 miljarder kronor. Denna kommunikationsutbyggnad är påkallad om den planerade expansionen skall kunna komma till stånd, men det torde stå utom allt tvivel att de behov som föranleder utbyggnaden kan täckas till mycket lägre kostnader om man går in för ett mera decentraliserat näringsliv och ett mera spritt boende i landet. Utgifterna bestrids emeliertid till större delen av statsmedel, varför hela landets befolkning får ta konsekvenserna av en dyrbar utbyggnad som till stor del är föranledd av befolkningskoncentrationen. Storstockholm kommer enligt den skisserade regionplanen också att få miljöproblem som i dag till viss del är svåra att överblicka. Man kan redan konstatera att utbyggnaden av trafikapparaten ständigt inkräktar på parker och grönområden och på de vattenytor som i hög grad givit Stockholm dess karaktär. Det är en rättvisesak för stockholmare i de lägre inkomstskikten, som inte har råd att skaffa sig en fritidsbostad utanför staden, att de kan få tillgång till en avkopplande miljö. Hur kommer dessa fullt berättigade krav att tillgodoses i en framtid när det blir än längre ut till något så när orörd natur? Det finns alltid människor som kan köpa sig en lämplig miljö, medan andra får nöja sig med stadens parker, som i och för sig kan vara nog så tjusiga och avstressande. För dessa människor skulle säkert ett stycke svenskt landskap utanför storstaden vara ett tilltalande avbrott i tillvaron. städerna blir att deras närområden blir allt ogästvänligare. Närzonen flyttas ständigt utåt i takt med bebyggelsen, eller oftast snabbare än denna. Landskapet förslummas genom att åkrarna blir föremål för matjordstäkt för att sedan tippas med fyllnadsmassor. Det kan kanske för en utomstående tyckas att en regionplaneskiss för Storstockholm är något som i första hand angår regionens invånare och ingen annan. Vi motionärer menar att den nämnda planen kommer att få sådana konsekvenser inte bara för regionens befolkning utan även för landet i sin helhet att Kungl. Maj:t bör vidtaga åtgärder med befolkningspolitiskt och miljömässigt perspektiv. Vad säger då utskottsmajoriteten?

Utskottet vill särskilt erinra om den fysiska riksplaneringen, vilken avses leda fram till en riksplan som anger markanvändningen i stora drag. En skiss till en sådan plan avses föreligga klar under år 1971. Enligt direktiven till bygglagutredningen skall den fysiska riksplanen tjäna till ledning vid den regionala och lokala fysiska planeringen. Det planeringssystem som skisseras i direktiven innebär att de kommunalt utarbetade översiktsplanerna, bl.a. regionplanerna, skall prövas allsidigt av statlig myndighet, varvid bl.a. kan tillses att riksplanens intentioner fullföljs. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om ett uttalande av chefen för civildepartementet i årets statsverksproposition, enligt vilket statens planverk avses mera ingående följa den pågående regionala planeringen. Med hänsyn till vad här anförts saknas enligt utskottets mening anledning för riksdagen att vidta någon åtgärd för dagen.» Det där kan låta bra. Riksplaneringen är något som socialdemokraterna länge viftat med. Vi väntar med intresse på denna plan och de positiva förslag i regionpolitiskt syfte som den kan komma att innehålla. I en reservation till bankoutskottets utlåtande nr 40 finner jag synpunkter som i mångt och mycket överensstämmer med vår motions intentioner, där vi även uttalar oss för en decentraliserad bebyggelsestruktur i landet. Jag citerar ur reservationen. »De regionala utvecklingsprogrammen kan inte bli meningsfulla förrän regering och riksdag på ett preciserat sätt angivit sin syn på den regionalpolitiska målsättningen. I propositionen hävdas att vissa grundläggande förutsättningar härför ännu saknas.> Rreservanterna >»vill emellertid framhålla att statsmakternas dröjsmål med att klart ange i vilken riktning den regionala utvecklingen bör fortgå i själva verket innebär ett accepterande av utvecklingstendenser som måste bedömas som skadliga för vårt land. Den politik som förts under 1960-talet har i betydande mån främjat en koncentrationsutveckling som inte varit förenlig ens med de begränsade mål som uppställts för den hittillsvarande lokaliseringspolitiken.

innefattas inte i reservationen, men med den andemening i reservationen som jag här delvis har återgivit kommer man inte heller ifrån de spörsmål som sammanhänger med motionskraven i övrigt. Herr talman!

Herr talman! Jag skall i mitt anförande endast beröra ett par frågor som sammanhänger med den regionalpolitiska stödpolitiken. Det är naturligt om mina synpunkter i åtminstone någon fråga kommer att sammanfalla med vad representanter för mitt hemlän tidigare sagt i denna debatt. I proposition 75 framhålles inledningsvis bland annat, att det »erfordras målmedvetna åtgärder för att tillfredsställande balans i den regionala utvecklingen skall uppnås i landets olika delar». Det föreslås en fortsatt lokaliseringspolitik, eller som det nu sägs regionalpolitik, inom Norrlandslänen och vissa delar av länen i Svealandsregionen. Utvecklingen inom dessa har under den femåriga försöksperioden präglats av en fortsatt negativ inriktning från näringslivs-, arbetsmarknadsoch befolkningssynpunkt. Detta har skett trots att insatser av lokaliseringspolitisk art gjorts under denna tid i dessa delar av landet. Tydligt är att denna verksamhet inte varit av tillräckligt genomgripande natur, och den försiktiga försöksverksamheten har inte förmått medverka till att skapa så många nya arbetstillfällen som behövs för att få balans i flyttningsrörelserna. En fortsatt nettoutflyttning i riktning mot landets centralregioner kan noteras. Detta har i betydande grad varit fallet i Kopparbergs län, varav en del nu tillhör det norra stödområdet. Folkmängdsuppgifterna under de senaste åren pekar på en fortsatt folkminsk ning, och det är anmärkningsvärt att också det födelseöverskott som vi haft under tidigare år försvunnit under det senaste året. Människorna i de arbetsföra åldrarna minskar i antal, och vi går mot en befolkningsstruktur där de äldre åldersgrupperna procentuellt sett blir större. Näringslivets rationaliseringar leder i de flesta fall inte till att fler arbetstillfällen skapas i någon högre grad. Det är därför nödvändigt med ytterligare stimulans för näringslivet inom detta område. De lokaliseringsmedel som under den gångna försöksperioden kommit länet till del har, det skall erkännas, skapat en hel del nya arbetstillfällen, även om man kan konstatera att den fulla effekten av åtgärderna ännu ej uppnåtts. Jag noterar att stödåtgärderna satts in i de delar av länet som faller innanför den nuvarande stödområdesgränsen, d.v.s. de norra och nordvästra delarna, men det skall också sägas att punktinsatser i de övriga delarna av länet kommit i fråga. Trots detta förekommer ett överskott på arbetskraft, som söker sig till andra delar av landet. Konsekvenserna av en fortsatt utveckling i denna riktning kan medföra svårigheter för kommunerna att behålla erforderlig service för sina invånare och kan även rubba underlaget för den kommunala verksamheten. Det har sagts i den allmänna debatten att problemen i det egentliga Norrland stått i förgrunden. Det finns därför anledning att starkt framhålla att skogslänen i Mellansverige brottas med likartade svårigheter, såsom jag också försökt framhålla. I proposition 75 föreslås ju en viss utökning av det allmänna stödområdet. Det innebär beträffande Kopparbergs län att kommunblocken Falun, Borlänge, Mockfjärd och Säter tillförs stödområdet. Från länets helhetssynpunkt är detta att hälsa med tillfredsställelse, då det därigenom kan skapas ett alternativ till storstadscentra i andra om råden av landet, som från lokaliseringssynpunkt kan vara jämförbara. Som tidigare framhållits kommer emellertid några kommunblock i den södra och sydvästra delen av länet att lämnas utanför stödområdet. Man skall observera att i dessa områden — Avesta, Hedemora, Ludvika och Smedjebacken — befolkningsutvecklingen under de senaste åren varit minst lika negativ som i andra kommunblock som ingår i det allmänna stödområdet inom länet. En betydande nettoutflyttning har här ägt rum, kanske till en del beroende på närheten till Stockholmsoch Mälardalsregionerna och på den sugning på arbetskraften som detta medfört. Följdriktigt borde därför finnas anledning att från denna synpunkt göra lokaliseringspolitiska insatser inom dessa områden för att motverka den negativa utvecklingen. I fråga om stödområdets omfattning finns en gemensam uppfattning inom länet, att länet skall betraktas och behandlas som en enhet och i sin helhet tillhöra stödområdet, så att lokaliseringspolitiska insatser kan sättas in i samtliga delar utan hänsynstagande till en konstlad gräns. Vid behandlingen av denna fråga har statsutskottet i sitt utlåtande nr 103 helt följt propositionens förslag och avstyrker följaktligen den av oss föreslagna utökningen. Man konstaterar dock att farhågor för nedgångsområden kan uppstå vid avgränsningen av stödområdet. Dessa farhågor vill även vi starkt understryka, och det utgör ytterligare en anledning till att inte lämna dessa områden utanför stödområdet. Det gäller kommunblock som varit utsatta för stark befolkningsutflyttning, medan man kan peka på att centrala delar av länet, som från vissa synpunkter kan betraktas som mera expansiva, genom propositionens förslag kommer att inlemmas i stödområdet. Frågan om stödområdets utökning har följts upp i reservationen 4 i statsutskottets utlåtande nr 103, som jag yrkar bifall till och kommer att stödja vid omröstningen. Vi har den uppfattningen att det innebär en fördel för länet om regionalpolitiska medel finge sättas in i länet i dess helhet. Annars skapas inom länet ett gränsområde, där just de svårigheter kommer att uppstå som även statsutskottet är medvetet om kan bli en stor fara. Det är nödvändigt att också få en balans mellan olika regioner inom länet, i synnerhet med tanke på den struktur som Kopparbergs län har. Denna fråga är en av dem som ingår i den regionalpolitiska verksamheten, nämligen att främja utvecklingen av näringslivet i de sysselsättningssvaga delarna av vårt land. Andra frågor, t.ex. kommunikationernas ordnande, transportfrågor, kreditpolitiken o.s. v., behandlas i andra utskottsutlåtanden. I synnerhet har frågan om transportkostnaderna en väsentlig betydelse. Det är därför tillfredsställande att regeringen äntligen söker finna en form för att i detta avseende åstadkomma konkurrensmässigt större jämlikhet mellan regionalt skilda delar av landet och där belägna företag. Å andra sidan är det anmärkningsvärt att man inte förut har insett behovet av en reducering av fraktkostnaderna, som för de orter som ligger långt från avnämardistrikten slår hårt och orättvist. De upprepade höjningar som företagits de senaste åren i fråga om frakttaxorna har inneburit en hård belastning för näringslivet och verkat fördyrande även på de varor som fraktas in i dessa områden. I all synnerhet har detta drabbat styckegodsfrakterna, och därvid har Öövergången till volymtaxa medverkat till en fördyring av varor av skrymmande ka raktär. Det föreslagna transportstödet innebär därför en förbättring för varor som fraktas ut ur och in i stödområdet och kommer från den synpunkten att innebära en lättnad för de företag som etablerats inom detta område. Men man eliminerar inte alla olägenheter. Fortfarande kvarstår frågan om en ytterligare utjämning av transportkostnaderna. I motionerna I: 1163 och II: 1363 har herr Stefanson och jag i likhet med andra motionärer föreslagit att, när det gäller avståndsgränser för erhållande av transportsubventioner, den lägsta avståndsgränsen för sådana skulle vara 200 km i stället för 300 km, som föreslagits i propositionen. Vidare har vi föreslagit en lägsta viktgräns på 200 kg i stället för 500 kg för enskilda transporter. Vi menar att detta skulle komma att gynna i synnerhet de mindre och medelstora företagen, där mindre sändningar förekommer i betydande utsträckning. Frågan om transportstödet behandlas i statsutskottets utlåtande nr 105, och i den frågan har till utskottets utlåtande fogats en reservation där yrkanden i denna riktning följs upp. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 4, som närmast ansluter sig till vad vi i nämnda motionspar har föreslagit beträffande transportsträckorna, samt till reservation 8 a som avser den nedre viktgränsen. Herr talman! Jag skall inskränka mig till dessa synpunkter. Andra talare har belyst andra viktiga frågor i samband med regionalpolitiken. I övrigt ber jag att få yrka bifall till de reservationer i vilka vi från folkpartiets sida har medverkat i de olika utskottsutlåtandena.

Herr talman! Det förefaller mig som om kammarens ledamöter just nu agerar i s.k. levande teater. Man vill tydligen illustrera hur det ser ut i många byar i skogslänen. Varför är då läget sådant i dag? — ja, jag menar inte i denna kammare utan i skogslänen. En avgörande förklaring är såvitt jag kunnat finna att regeringen bedriver ett raffinerat dubbelspel i regionpolitiken. Man framhåller att regeringen nu verkligen skall ta itu med att skapa bättre förhållanden. Attraktiva och konkurrenskraftiga samhällen skall byggas upp i landets norra delar, Norrland skall få en med andra landsändar fullt jämbörlig ställning, storstadstillväxten skall begränsas och en utflyttning ske från storstadsregionerna. Bankoutskottet uttalar i sitt förevarande utlåtande nr 40 att vårt partis krav att den ekonomiska nettotillväxten skall styras till andra regioner än storstäderna i väsentlig mån kommer att bli tillgodosett. Även vårt krav att lokaliseringsfrågorna måste lösas mot bakgrunden av en total samhällelig kostnadskalkyl och inte som hittills avgöras av kapitalets profitjakt lovar man högaktningsfullt att ta upp. Men vad gör man då i handling? Ja, det sammanfattas av generaldirektören och chefen för arbetsmarknadsstyrelsen i ett uttalande i senaste söndagsnumret av Dagens Nyheter, där det kort, uttrycksfullt, sanningsenligt och avslöjande heter: »>Vi får flytta ännu mer folk från norr till söder.> Och detta är ingen privat uppfattning, som herr Bertil Olsson har. Det är regeringens och statsmakternas officiella politik. Att så är fallet framgår av en rad omständigheter. Det talas nu mycket om länsprogram 1970, men detta är ju bara en påbyggnad av länsplanering 1967. Den utveckling som statsmakterna tagit ställning för och godkänt är ju den s.k. prognos 2, som förutsätter en minskning av antalet arbetstillfällen i skogslänen med ca 35 000 under åren 1965—1980. Den prognos som ERU — den i regeringens proposition flitigt åberopade s.k. expertgruppen för regional utredningsverksamhet -— bygger på är ännu hårdare. Det är den s.k. prognos 0, som under den anförda tiden förutsätter en minskning av sysselsättningen med 78 000. Försörjningsbasen för mellan 90000 och 190 000 människor beräknas alltså försvinna i skogslänen även sedan effekterna av lokaliseringsstöd och arbetsmarknadsåtgärder medräknats. Nu säger man i årets proposition att befolkningsramar inte kan ges bindande innebörd utan endast kan vara vägledande vid avvägningen av de behövliga insatserna. Ett faktum är emellertid att de statliga myndigheterna när det gäller planeringen i stort sett utgår från prognos 2 Den faktiska utvecklingen har emellertid i många fall visat sig ännu mera negativ än denna prognos. Vårt partis krav att varje län skall garanteras full och effektiv sysselsättning utan avfolkning avvisar bankoutskottet med en hänvisning just till uttalandet om att befolkningsramar med bindande innebörd inte kan uppställas. Och det kan man givetvis inte heller göra för hur små områden som helst, men det måste vara möjligt att göra för länen och framför allt för Norrland och skogslänen tagna som en helhet. Om man avvisar detta vårt krav innebär det i själva verket att man accepterar och understödjer en fortsatt avfolkningspolitik av Norrland. Detta är den verkliga innebörden i bankoutskottets uttalande. Den lokaliseringsoch regionpolitik som regeringen vill fortsätta att driva är alltså i sina grunddrag densamma som tidigare. Man talar allmänt om samhällsplanering och effektiv regionpolitik. Men vad som här i landet kallas samhällsplanering har hittills haft karaktären av en anpassning till de privata storkapitalisternas bedömningar och handlingar. Det har inte varit fråga om en styrning grundad på ett medvetet, långsiktigt program. Statsmakterna har accepterat vad som i högtidliga sammanhang kallas utvecklingen men som i själva verket inte är någonting annat än resultatet av kapitalistiska profitintressen och fördomar. Man har talat om »>lönsamhet> som det avgörande, men därmed alltid avsett bolagsherrarnas och teknokraternas lönsamhetskalkyl. Man har talat om »orubbliga lagar> och därmed menat det privata näringslivets värderingar. Samma reaktionära filosofi återfinns också i det regeringsförslag som ligger till grund för riksdagsbeslutet i lokaliseringsoch arbetsmarknadsfrågorna. Grunden för lokaliseringspolitiken är alltigenom = kapitalistisk—liberal. Vad som uppfattas som den s.k. naturliga utvecklingen, d.v.s. den etablerade trenden i regional och ekonomisk utveckling, skall vara den ledande faktorn. Staten skall utgå från och acceptera detta i sin planering. Så resonerar man — felaktigt enligt vår mening. Tillämpat på Norrland innebär detta att tendensen till förskjutning av det kapitalistiska näringslivet bort från landets nordliga delar skall accepteras som naturlig. Staten skall då understödja denna process och underlätta förflyttningen av arbetare från regionen. Så har det varit och så är det fortfarande. Och så kommer det att förbli om riksdagen godkänner det regeringsförslag som diskuteras i dag. Lika litet som betänkandet från 1968 års lokaliseringsutredning innehåller detta något väsentligt nytt. Det är i så fall det s.k. sysselsättningsstödet, som alltså innebär att staten betalar ersättning till kapitalet per anställd arbetare, d. v. s. per utsugen arbetskraft. Däremot vill regeringen och utskottet inte ha någon medveten styrning av utvecklingen. Vi har ställt kravet om en regionalpolitisk styrning av alla företagsetableringar och andra har framfört liknande tankegångar. Men departementschefen anser det uteslutet att gå in på denna linje, tydligen med motiveringen att utredningsmaterialet inte är tillräckligt. Hur skulle det vara om regeringen försökte studera verkan av etableringsstyrning i andra länder t.ex. England? Bristen på utredningar kan emellertid inte vara det avgörande skälet. Nej, det avgörande skälet är att regeringen inte vill ha någon sådan styrning som bl.a. vårt parti krävt. Det är en politisk fråga, ingen fråga om utredningar. Herr talman! Sverige upplever en fördjupad social och miljöpolitisk kris som breder ut sig över allt flera regioner. Problemen har skarpt och hastigt fövärrats i de snabbt tillväxande storstadsregionerna. Den s.k. passiva saneringen och omflyttningen har inte skapat utjämning mellan landets olika regioner. Den mildrande verkan som lokaliseringsstödet förutsattes ha synes i hög grad ha varit en propagandamyt. Man har klarat de dåliga prognoserna eller inte ens det. Någon medveten glesbygdspolitik för att möta avfolkningens konsekvenser har inte presterats. Det finns en växande kritisk opinion mot den nuvarande utvecklingen. En helt ny regionalpolitisk syn är nödvändig. Vårt parti har i en principmotion ställt krav om en fullständig omläggning av den svenska regionalpolitiken 1 dess vidaste bemärkelse, och jag ber att få yrka bifall till motionerna I: 314 och II: 338. Enligt vår uppfattning är en grundläggande förutsättning för att lösa skogslänens problem att statsägda verkstadsoch träförädlingsindustrier utvecklas i dessa län. Detta föreslås i motionerna I: 387 och II: 429, till vilka jag även yrkar bifall.

Herr talman! Det skulle vara mycket att säga om propositionerna 75 och 84 liksom om de utskottsutlåtanden som vi har att behandla, men med hänsyn till den utdragna debatten skall jag avstå från att göra detta. Jag har begärt ordet för att framföra några synpunkter i anledning av att jag varit med om att väcka motionen II: 1329 — likalydande med motionen I: 1132 — vari yrkas att hela Värmlands län skall tillföras norra stödområdet. Propositionen 75 innebär stora förbättringar när det gäller områdesindelningen även för vårt län. Det föreslås att Hagfors, Munkfors och Filipstads kommunblocksområden skall tillföras norra stödområdet. Jag har tidigare motionerat om detta här i riksdagen. Jag begärde då att även Storfors kommunblocksområde skulle tillföras stödområdet. Förhållandena där är desamma som i de andra tre kommunblocksområdena, och jag kan inte förstå varför man inte tagit med Storfors kommunblocksområde. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att de andra tre kommit med, men jag tycker som sagt att även Storfors kommunblocksområde borde ha varit med, eftersom förhållandena där är precis desamma. Men förhållandena förändras fort. Sedan jag väckte dessa motioner har man fått en ännu kraftigare utflyttning. Skogsbygderna, speciellt i de västra och norra delarna av länet, har avtappats på många människor. Rationaliseringen inom jordoch skogsbruk är väl den faktor som här inverkat allra mest. Den 27 november 1969 publicerade Aftonbladet en rapport från länsplanerarenheten i Värmlands län, som gällde Sysslebäck, Torsby, Sunne, Kyrkheden, Hagfors och Munkfors kommunblocksområden, de sex nordligaste. Den visar den rena utarmning som håller på att äga rum i vissa bygder i vårt län. Detta område hade 1968 cirka 37 000 invånare. I de fyra nordligaste fanns det 37 000 invånare, men man beräknar att det år 1980 inte skall vara mer än 26 000. år 1968 hade man 16 000 arbetstillfällen men man beräknar att dessa år 1980 är nere i 9 500. Vad som är speciellt skrämmande är att de unga flyttar ut och att den kvarvarande befolkningens medelålder blir allt högre. Det nordligaste blocket, Syss lebäcks kommunblocksområde, räknar med att 64,4 procent av befolkningen skall vara över 50 år 1980. Arbetsmöjligheter har inte funnits, och de unga har varit tvingade att flytta ut för att få arbete. Men arbete har inte heller alla gånger funnits i Värmland, och därför har man flyttat ur länet. Under tiden 1961—1968 minskade Värmlands befolkning med ca 6 000 människor. Det var en nedgång med nära 2 procent. Värmland är ett av de län som minskat mest i folkmängd. Här möter man samma tendens som på andra håll. Den största oron för länet är att det är ungdomen som flyttar ut, och man får på detta sätt en snedvridning i fråga om åldersfördelningen. Man får många gamla och få unga. År 1969 kunde man notera ett födelseunderskott. Det är klart att denna utveckling är ödesdiger och ger anledning till många funderingar för landstinget men även för kommunerna när det gäller deras planering på det finansiella området. Men rationaliseringen och mekaniseringen fortsätter. Fram till 1980 måste ca 8000 nya arbetstillfällen ordnas i länet därest inte en ytterligare befolkningsminskning skall äga rum. Allt vad som göras kan för att skapa arbetsmöjligheter över hela länet måste göras. Lokaliseringspolitiken har varit till stor nytta för vårt län men den kom i gång för sent. Från planeringsrådets sida har man konstaterat att därest vi skall kunna behålla invånarna kvar måste ytterligare lokaliseringspolitiska åtgärder till i hela länet. Både Karlstadsoch Kristinehamnsregionerna hade 1967 lägre sysselsättning än de hade 1961. Vad som behövs för länet är givetvis också goda kommunikationer — jag tänker härvidlag på vägar, kanaler och mycket annat. Goda kommunikationer är en grundförutsättning för att man skall kunna få resultat av lokaliserings politiken. Ett lokaliseringsstöd behövs : över hela länet. Det är klart att man i första hand bör se till att de mera perifera delarna får industrier därest så är möjligt. Man måste dock konstatera att många orter inte kan vara med och konkurrera med exempelvis Stockholmsoch Göteborgsområdena. Därför skulle det vara till fördel om även de mera centrala delarna av länet låge inom det norra stödområdet. Därigenom skulle de har större möjligheter att kunna konkurrera med exempelvis Stockholm och Göteborg. En decentralisering av detta slag är vad vi från centern vill åstadkomma. En sådan utökning av norra stödområdet skulle emellertid också skapa större stabilitet och ge goda effekter för hela länet. Det är dessa tungt vägande faktorer som legat till grund för vårt yrkande att hela länet skulle tillföras norra stödområdet. Även om i det utskottsförslag, som nu föreligger, sägs att stöd skall kunna utgå i gränsområdena — alltså de trakter som ligger i närheten av stödområdet — tror jag att effekten ändå inte blir densamma som om dessa låge innanför stödområdet. Det är också därför, herr talman, jag vill yrka bifall till motionerna I: 1132 och II: 1329.

Herr talman! Jag har under debattens gång dragit slutsatsen att vi, när det gäller debattämnen av denna art, måhända är om inte bypolitiker så åtminstone mest intresserade av vår egen region, vårt eget län. Det är kanske i och för sig inte felaktigt, men vi får inte glömma helhetsbilden. Den måste vi ha fullt klar för oss. När vi nu talar om regionalpolitik kanske vi också bör fundera över vad vi egentligen menar med en region. Det varierar. Ibland är det kommunblocksenheten, den s.k. A-regionen, ibland är det länet, ibland kan det vara flera län. Vi har också regiontermer som skogslän, storstadsområden, Mellansverige och Sydsverige. I dagens debatt förekommer också en ny term, yttre och inre stödområdet; gränsdragningen i det fallet berör i stort sett endast skogslänen. Dessa regiontermer är måhända inte så lyckade, men vi måste ändå ha termer för att få skiljelinjer. I den regionalpolitiska debatten spelar arbetsmarknadsfrågorna en mycket viktig roll; Ett områdes sysselsättningsgrad är naturligtvis det väsentliga. Jag har fått den uppfattningen att det i såväl Sydsom Mellansverige finns orter med undersysselsättningsproblem, som i mycket påminner om de svårigheter som förekommer i skogslänen. Det skulle inte vara så svårt att räkna upp mängder av sådana bygder, som egentligen borde vara berättigade att hamna åtminstone i det s.k. yttre stödområdet men som inte har kommit med, då gränsen går så att säga efter skogslänskanten. Emellertid skall vi också ha fullt klart för oss att problemen är störst i skogslänen, främst då i deras inlandsområden. I det avseendet synes deltagarna i debatten också ha varit ganska eniga. Jag skulle emellertid vilja påminna om att det finns nog så aktuella problemområden även i län som betecknas som tillhörande de mest expansiva landsdelarna. Västmanlands län är ett typiskt sådant. När det råder högkonjunktur, och speciellt när denna präglas av det internationella läget, är Västmanland i sysselsättningshänseende att betrakta som ett mycket »>varmt> område. I länet, som ytmässigt inte tillhör de allra största, har vi trots den goda konjunkturbilden områden, omfattande hela kommunblock, ja, hela A-regioner, som till sin struktur är avfolkningsbygder. De ligger emellertid utanför vad vi i dag kallar stödområdet, även om avståndet dit i vissa fall bara är någon mil. Det är kommunblock som Skinnskatteberg och Heby, samhällen som Östervåla och Morgongåva. Vi som verkar i dessa bygder an ser att tendenserna är mycket oroande, och vi hoppas naturligtvis att positiva åtgärder skall vidtas så att dessa orter kommer i ett bättre läge. Jag är medveten om att samhällen i andra län kan anföra liknande argument — jag har bara tagit dessa exempel för att ge uttryck åt min uppfattning ait det inte alltid är så lätt att dra upp strikta gränser för i vilka områden stödåtgärder skall sättas in. Til syvende og sidst är det det aktuella läget inom respektive regioner som skall avgöra var samhällsstödet bäst behövs. Vi har inte ansett det vara någon idé att motionsvägen aktualisera dessa problem för vårt län. Vi vill närmast avvakta de erfarenheter som kommer att göras sedan det nu aktuella förslaget har genomförts och vi fått se vilka effekter det kommer att få. Vi hoppas att försöksverksamheten kommer att byggas ut så att även andra orter, som i dag inte är aktuella och som inte ligger i skogslänen, kan få lokaliseringsstöd. När siktet i framtiden ställs in på en effektivisering av regionpolitiken bör det finnas chanser för att de problem som jag har nämnt snabbare kan lösas. Vi måste också finna former för att stödja de orter som: har ett ensidigt näringsliv. Här kommer många av våra bruksorter in i bilden. I dag efterfrågas arbetskraft på de flesta bruksorterna till järnverk och sågverk. Men näringslivet på dessa bruksorter är som sagt ensidigt och i regel kan bara den ena parten i familjen få arbete. I dag önskar emellertid hela familjeenheten arbete. Det försvårar rekryteringen av arbetskraft till dessa orter även vid en högkonjunktur. Eftersom differentierade arbetstillfällen inte finns tvingas man gå ut på t.ex. den nordiska arbetsmarknaden för att fylla behovet av arbetskraft. Jag hoppas att regionpolitiken skall ge oss möjlighet att ändra förhållandena så att vi kan få ett mer mångsidigt näringsliv som inte blir så kon junkturkänsligt som det nuvarande. Om resurser ges för en effektiv regionpolitik kan den få stor betydelse för vårt framtida näringsliv. Om inte timmen hade varit så sen hade jag velat beröra även andra frågor. Jag har emellertid framhållit de problem som vi har i ett så högindustrialiserat län som Västmanlands. Dessa problem tror jag att vi skall kunna lösa genom en aktiv regionpolitik och ökat samhällsstöd. Jag delar emellertid uppfattningen att skogslänens situation i första hand måste förbättras. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I motionsparet 1: 77 och 11:93 här vi hemställt att riksdagen måtte besluta att Älvsborgs län skall tillhöra det lokaliseringspolitiska stödområdet. Dessa motioner inlämnades under den allmänna motionstiden i januari.

av nya företag. ; 5 Det är inga nyheter som föreslås i motionerna. Vi har gång efter annan framfört samma. krav i riksdagen. Vi föreslår bl.a. lokaliseringsstöd, frisläppande av investeringsfonderna etc. som verksamma medel för att åstadkomma ett differentierat näringsliv. Man kan med tillfredsställelse konstatera att en del av de i motionerna begärda åtgärderna under senare tid vidtagits i södra Älvsborgs län och att ytterligare sådana åtgärder kan komma att sättas in. Huruvida våra i motionerna och i andra sammanhang framförda krav är orsaken till att regering en överfört lokaliseringsmedel och i vissa fall frisläppt investeringsmedel undandrar sig mitt bedömande. Jag är dock förvissad om att detta varit en pådrivande faktor. Men detta är, herr talman, inte det väsentligaste. Huvudsaken är att något blir gjort för det berörda området innan det blir för sent. Nu kan man mycket väl säga att en indelning av landet i lokaliseringspolitiska regioner inte är den bästa lösningen. Bäst vore om man slopade de geografiskt avgränsade stödområdena och om åtgärder sattes in direkt där de befinns vara nödvändiga. Departementschefen framhåller >»att stödområdena inte får uppfattas som en stelt fixerad demarkationslinje>. Detta vill jag uppfatta som en anvisning om att åtgärder bör sättas in där de behövs, vare sig det sker inom ett stödområde eller utanför detta. Jag hoppas och förutsätter att även de andra kraven i våra motioner kommer att föranleda åtgärder. Därför, herr talman, har jag inget yrkande.